Fru talman! Jag skall bara helt kort kommentera några saker i Birthe Sörestedts inlägg. Det är alldeles riktigt att kriminalvården skall hindra människor från att begå nya brott och att den skall hjälpa till med rehabiliteringen. I och för sig råder det enighet om dessa principer, dvs. om normalisering och närhet. Där tror jag nog att vi är alldeles eniga. Men man kan ändå inte bortse från att när Birthe Sörestedt säger att det redan finns en organisation som skall motarbeta knarket på fängelserna och att vi därför inte behöver göra någonting, så talar hon mot bättre vetande. Hon har ju = Prot. 1987/88:110 själv skrivit på att 40 26 av dem som sitter inne är narkotikamissbrukare. Då — 28 april 1988 måste vi väl fortsätta detta arbete, och vi måste göra det med större styrka än hittills. Jag måste fråga: Är det verkligen enligt Birthe Sörestedts uppfattning viktigare att. den fånge som har Malmö som sin hemort sitter på lokalanstalten Fosie än att han sitter på en lokalanstalt där det inte finns knarkare — ifall han nu inte själv redan är det? Jag tycker faktiskt att det är viktigare att vi i Sverige kan garantera att de som har begått brott inte dessutom blir missbrukare i och med att de kommer in i fångvården. Det går faktiskt att i någon mån gå ifrån närhetsprinciperna. När det gäller kvinnor på anstalt går det tydligen att differentiera och bortse från närhetsprincipen. Nu talade Birthe Sörestedt själv om att det skall göras en flyttning till en lokalanstalt utanför Stockholm. Jag undrar litet vari logiken ligger. Det är bra om kvinnorna får vara för sig om det behövs, så att de inte utsätts för trakasserier. Då kan det också bli nödvändigt att rucka på närhetsprincipen. Jag förstår bara inte varför Birthe Sörestedt inte kan göra det när det gäller knarkare men göra det när det gäller kvinnor. Så till kontraktsvården. Ja, det finns självfallet en begränsad möjlighet om man hårdrar lagstiftningen. Från folkpartiets sida menar vi att det är bättre att inte behöva hårdra lagstiftningen. Det är bättre att göra lagreglerna så klara och tydliga att domarna över huvud taget inte behöver fundera om det är möjligt eller inte att döma till kontraktsvård i detta fall. Det är därför vi vill ha en ändring av lagen på den punkten.
Fru talman! Jag kan instämma i det som utskottets ordförande har sagt, och jag vill gärna komplettera på några punkter när det gäller narkotikaproblemet innanför och utanför anstalterna. Den senaste undersökningen som gjordes här i landet — det är dags för en ny undersökning snart igen — om antalet narkotikamissbrukare visade att det fanns 12 000-13 000 som tillhörde ett tungt klientel, dvs. grava missbrukare som injicerade, och 30 000-35 000 lätta missbrukare, huvudsakligen haschrökare av olika slag. Dessa människor, särskilt de grava missbrukarna, begår ideligen brott för att finansiera sitt missbruk, och förr eller senare — enligt alla undersökningar — tas de av polisen och åker så småningom in på anstalt. Vi har en fångpopulation i detta land på ca 5 000 personer. De flesta sitter inne ganska korta tider — en, två, tre eller fyra månader. Det är sällsynt att någon döms till längre straff än sex månader i Sverige. Av denna fångpopulation är nära hälften narkotikamissbrukare, vilka dessutom hela tiden begår brott, åker in och ut ur anstalter, kan fortsätta sitt missbruk inne på anstalterna och fortsätter med det utanför anstalterna. Just därför är det oerhört viktigt att missbrukskedjan kan brytas när de kommer in i kriminalvården. Det är samhällets nästan enda möjlighet att bryta missbruket, när regeringen inte vill gå in för en ordning där man kan | döma och få ordentlig bevisning i de fall där bruket nu skall kriminaliseras. Det är en halvhjärtad proposition som regeringen har lagt fram i detta ämne. 83 Närhetsprincipen och normalitetsprincipen för ett så tungt belastat klientel som missbrukarna fungerar bara så att de kan fortsätta sitt missbruk, eftersom de bor nära det s.k. hemmet — i detta fall är det inte ett hem — dvs. narkotikamiljön. De får permissioner, friges tidigt, får tillfälle att ta emot besök och allt det som har att göra med närhetsoch normalitetsprinciperna. För en missbrukare innebär det bara en återgång och en ständig kontakt med den miljö som gör att han kan fortsätta missbruket. Vi har år ut och år in påpekat att detta mönster måste brytas, för att få till stånd en ordning där icke-missbrukare inte skall behöva utsättas för missbrukare på anstalt och att de som har missbruksproblem kan få en chans att komma ifrån det. Därför är det helt riktigt, som Karin Ahrland säger, att närhetsoch normalitetsprinciperna måste brytas just för att de skall få chansen att komma ur missbruket. Jag förstår inte att socialdemokraterna vidhåller närhetsoch normalitetsprinciperna. De säger att de gör det av humanitära skäl. Det är i själva verket inhumant, omänskligt. Vi utsätter dessa människor för fortsatt missbruk om vi inte ger dem en chans att komma ur det. Socialdemokraterna borde tänka efter ordentligt: Är detta humant? Är inte det ni fortsätter att göra i själva verket omänskligt? Vore det inte riktigt att ge dessa människor en chans att bryta sitt missbruk just genom en vettig differentiering och genom att ta bort dem från den miljö som har varit orsaken till deras missbruk och deras brottslighet?
Fru talman! Birthe Sörestedts anförande var både defensivt och litet uppgivet. Regeringspartiet har inga radikala förslag — egentligen inga förslag alls — för att komma till rätta med de problem som vi har pekat på i de reservationer som nu diskuteras. I fråga om narkotikasituationen på anstalter säger Birthe Sörestedt att narkotikan inte skall få finnas på anstalterna. Den målsättningen är vi helt överens om, men frågan är hur man skall leva upp till den målsättningen. Vi anvisar vissa förslag i våra reservationer. Jag skulle vilja fråga Birthe Sörestedt om hon tycker att arbetet hittills har varit framgångsrikt när det gäller att få kriminalvårdsanstalterna narkotikafria. Om det inte har varit framgångsrikt, vad vill då regeringspartiet göra för att leva upp till målsättningen? Det räcker inte att hänvisa till en ny organisation inom kriminalvården. Jag är helt övertygad om att en sådan organisationsförändring inte räcker särskilt långt för att komma åt dessa problem. Birthe Sörestedt säger också om narkotikafria avdelningar att antalet kan utökas om det behövs. Jag vill påstå att det behövs, och det vore intressant att höra vad Birthe Sörestedt anser om det: Behövs det fler narkotikafria avdelningar eller inte? Ungefär samma resonemang för Birthe Sörestedt om tillgången till behandlingshem och familjehem för kriminalvård utanför anstalten. Hon säger att socialdemokraterna inte har något emot att platstillgången motsvarar efterfrågan. Det låter bra, men vad vill ni då göra för att åstadkomma balans mellan tillgång och efterfrågan? Om ni tycker att det bör vara en balans, så att tillgången på behandlingshem och familjehem motsvarar efterfrågan, varför kan ni då inte gå med på att ge ett tillkännagivande till regeringen om det? Beträffande problematiken med kvinnor på lokalanstalter, som har diskuterats, vill jag först peka på att det inte bara är ett problem i Stockholmsregionen, där man tydligen, enligt Birthe Sörestedts anförande, är på väg att inrätta en särskild lokalanstalt för bara kvinnor. Problemet finns på många andra håll i landet också, och jag undrar vad socialdemokraterna vill göra för de kvinnorna. Det räcker inte med att redovisa, som Birthe Sörestedt gör, att man har observerat problemet och att regeringen eventuellt kommer att ta upp frågan på ett eller annat sätt vid någon senare tidpunkt. Det här är allvarliga problem, och då bör vi från riksdagens sida redovisa en viljeyttring, där vi konstaterar att förhållandena är oacceptabla och kräver att regeringen snarast vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemen. Jag har avslutningsvis, fru talman, litet svårt att förstå varför socialdemokraterna är så defensiva och uppgivna, att de inte vill ta några som helst initiativ. De inser och håller med om att det finns problem men är inte beredda att vidta några åtgärder för att komma till rätta med dem. De är inte ens beredda att tala om för regeringen att det finns problem. Det är en alldeles för defensiv politik för att vara en framgångsrik kriminalpolitik.

Fru talman! Till Karin Ahrland vill jag först säga att vi socialdemokrater visst tycker att det är oroande att det förekommer missbruk och missbrukare på anstalterna. Men de siffror som redovisas i kriminalvården gäller dem som var missbrukare innan de kom till anstalten och säger ingenting om hur många som missbrukar inne på anstalten. När det gäller differentieringen av missbrukare på lokalanstalter vill jag påpeka att lokalanstalterna inte är byggda på ett sådant sätt att de kan hållas slutna, utan de har kontakter med omvärlden. Skillnaden är att kvinnor som utnyttjas kunde placeras på en särskild lokalanstalt.

Björn Körlof! Att man har satsat så mycket på motivationsarbete på häkten beror på att många av missbrukarna inte möter narkomanvården på annat sätt. Därför skall detta arbete intensifieras och utvecklas. Det enda sättet att komma till rätta med narkotikamissbruket är givetvis, Björn Körlof, att slopa normaliseringsprincipen och närhetsprincipen. Men detta håller Karin Ahrland inte med om. Hon tycker att man skall kunna göra en differentiering av missbrukarna på lokalanstalterna. Hur skall det vara egentligen? Skall principerna från början av 70-talet ligga kvar, eller skall vi slopa dem? Begär i så fall en annan lagstiftning!

Fru talman! Först om missbrukarna. Vi vet bara vilka som är missbrukare när de kommer in på anstalten, och då uppskattar vi andelen till 40 96. I den frågan är vi inte alls oeniga. Vi vet att ungefär 40 960 är missbrukare — det kan vara 50 eller 35 96. Men när det nu är så många och vi faktiskt vet det när de kommer dit, då finns det väl desto större skäl att se till att det inte blir något samröre mellan dem som vi med säkerhet vet är knarkare och dem som inte är det. Vi vet möjligen också med säkerhet att ett visst antal inte är knarkare. Och det vet vi, Birthe Sörestedt, helt enkelt därför att det också är allmänt bekant att den som redan är knarkare alltid är ganska intresserad av att få fler kamrater till knarkare och att fängelserna naturligtvis är en sådan miljö där man mycket lätt kan falla för nya frestelser. Ärligt talat förstod jag inte riktigt en följande fråga, så den avstår jag från att svara på. Birthe Sörestedt menar att vi skall begära en lagändring, och jag har nu letat i lagtexten och kan läsa upp att den som undergår fängelse i högst ett år skall företrädesvis vara placerad i lokalanstalt om inte annan placering är påkallad, osv. Där står också ”genom att nyttja eller förfara olagligt med narkotika eller av annat säkerhetsskäl”. Vi behöver ingen lagändring.
Fru talman! Utan att ha lagtexten för ögonen, som utskottets värderade ordförande har, har jag också ett bestämt minne av att närhetsprincipen och normaliseringsprincipen inte står i lagtexten, utan dessa principer innebär en bakomliggande politisk filosofi. För att svara direkt på Birthe Sörestedts fråga anser jag att dessa principer skall fortsätta att gälla. Men de kan inte gälla i de fall där de visar sig vara kontraproduktiva, dvs. när de är skadliga för den intagne. Då finns det, som Karin Ahrland läste upp här, skäl att bryta mot dessa principer. Jag tror alltså att närhetsprincipen innebär en fara för en tung narkoman. Den innebär ju att man arbetar med hembesök, med permissioner och annat, och när det gäller en människa med narkotikamissbruk betyder det samma sak som att utsätta vederbörande för risken att fortsätta sitt missbruk. Närhetsprincipen är i sådana fall inte lyckosam. Vi tycker det är märkligt att ni vidhåller principen, när ni ser hur den fungerar i praktiken. Utskottet besöker ju flera fängelser varje år och diskuterar timvis med både de intagna och med personalen. Detta är ett mycket välkänt problem för hela utskottet, och jag har svårt att förstå varför socialdemokraterna inte vill bidra till en ändrad ordning så att vi kan få bukt med knarket på anstalterna. På motsvarande sätt förhåller det sig med frågorna om vad man skall göra efter frigivningen, vare sig den nu är villkorlig eller om hela straffet är avklarat. Vi har i en reservation föreslagit att man skall skärpa kontrollreglerna för dem som har frigivits, just därför att vi vet att bland dem som frigivits från svenska fängelser är återfallsfrekvensen generallt en bit över 70 Yo. När det gäller missbrukarna är den över 90 96. Har vi en möjlighet att genom en viss kontrollverksamhet — och brottsbalken öppnar trots allt möjlighet att föreskriva att en villkorligt frigiven skall leva sitt liv på ett visst sätt — ge ett reellt innehåll åt dessa bestämmelser, som Birthe Sörestedt egentligen sade i sitt första inlägg, så ger vi en villkorligt frigiven ett stöd att komma ifrån den miljö som ofta leder till att han återfaller i brott. Kan vi ge en föreskrift som säger att du skall arbeta här, du skall bo där osv., så att vederbörande inte kommer i kontakt med den miljö som tidigare varit så Prot. 1987/88:110 destruktiv för honom eller henne, så har vi gjort en stor insats för att denna 28 april 1988 människa inte skall återfalla i brott. Det gäller ju trots allt en villkorlig frigivning. Det är märkligt att socialdemokraterna argumenterar emot detta, som är en rimlig åtgärd just för att förhindra ett återfall i missbruk eller brott. Och återfaller man i missbruk, leder det för det mesta tillbaka till brott också. Därför är det rimligt att kombinera åtgärderna med att differentiera inom anstalterna, få bort knarket och stödja dem som kommer ut med en viss kontrollverksamhet. Då har vi åtminstone något större möjligheter att hantera de svåra problem som straffrättssystemet och kriminalvården står inför. Egentligen hänger de problem vi har med kvinnor i anstalt tillsammans med män också i stor utsträckning ihop med narkotikaproblemet. Kvinnorna utnyttjas på grund av narkotikaproblem, de förtrycks på grund av narkotikaproblem. De som tidigare har varit prostituerade är naturligtvis också indragna i denna hantering genom missbruksproblemet. Det är samma grundproblem som ligger bakom, och därför är det viktigt också av det skälet att dessa kvinnor kommer bort från den påträngande och otäcka behandling som de manliga intagna utsätter dem för i anstaltsmiljön. Liksom utskottets ordförande tycker jag att det vilar en konstig logik över socialdemokraternas sätt att resonera.
Fru talman! Jag ställde i mitt förra anförande några frågor till Birthe Sörestedt som hon inte svarade på. Jag vill därför upprepa dem och faktiskt hemställa om att få ett svar. Den första frågan gällde om Birthe Sörestedt tycker att man har varit framgångsrik när det gäller att få kriminalvårdsanstalterna knarkfria. Om så inte är fallet, vad vill Birthe Sörestedt och socialdemokraterna göra? Den andra frågan är: Vad vill man göra för att få en bättre balans mellan tillgång och behov när det gäller behandlingshem och familjehem? Den tredje frågan är: Vad vill man göra åt problemet med de kvinnliga intagna som är tillsammans med manliga intagna på lokalanstalter utanför Stockholmsregionen? Problemet är ju inte begränsat bara dit. Eftersom våra förslag till åtgärder på dessa punkter avvisas och förkastas av den socialdemokratiska majoriteten i utskottet, tycker jag det är rimligt att majoriteten redovisar förslag till åtgärder. Eller är man nöjd med den situation som råder för närvarande?
Fru talman! Jag vill börja med att svara Elving Andersson så att jag inte missar det också denna gång. Jag vill inte påstå att vi har varit framgångsrika. Det krävs mycket mer insatser och många olika åtgärder, inte minst när det gäller att försöka få missbrukarna att ta itu med sitt missbruk. Här behöver olika åtgärder sättas in, och det startas också olika projekt inom detta område. Vi instämmer alla i att det behövs platser på behandlingshem. Det sade vi när vi diskuterade motionen i utskottet, men tydligen har centern under 5 Prot. 1987/88:110 utskottsbehandlingen erfarit att det skulle behövas en extra insats för att få fram platser. De platser som finns måste ju passa dem som skall gå ut på en § 34-placering. Det är, Elving Andersson, viktigt att det finns tillgång till platser och att de passar för individerna. Jag kanske uttryckte mig något oklart när det gällde kvinnorna på anstalt, Karin Ahrland. Lokalanstalterna är ofta öppna, ger permissioner och är tillgängliga för besök också från organisationer och verksamhet utanför anstalten. Det är då ett större problem att där åstadkomma en differentiering mellan missbrukare och icke missbrukare. Även om anstalterna tar emot besök, ger permissioner o. d. är det lättare att där placera kvinnor som har problem med att de blir utnyttjade av männen som finns på anstalten. Och naturligtvis har regioncheferna för lokalanstalterna ett ansvar för att ingen utnyttjas på anstalten. Jag tycker alltså inte att det är något konstigt med den logiken — problemen är olika. Enligt lagstiftningen skall den kunna lokalanstaltsplaceras som har en strafftid som understiger ett år. Men många av dem som har strafftider på under ett år har problem med missbruk. Lokalanstalterna i sig, med möjligheter till besök och aktiviteter, har en öppenhet som gör att man kanske inte kan hålla narkotikan utanför anstalten. Den som har sådana problem kan då också begära sig till en anstalt som är mer sluten. Utskottsmajoriteten har vid ett flertal tillfällen sagt att det är viktigt att vi differentierar och att det finns ett sådant antal platser att man kan differentiera. Men det måste man göra också av andra skäl än narkotikamissbruk.
Fru talman! Jag vill tacka Birthe Sörestedt för att hon i varje fall gjorde ett försök att svara på mina frågor. Jag kan inte säga att jag är helt nöjd med svaren. När det gäller knarksituationen på anstalterna är det i alla fall bra att vi är överens om att situationen som den nu är inte är bra. Men jag tror att de åtgärder som Birthe Sörestedt hänvisar till är klart otillräckliga för att komma till rätta med problemen. Den typen av åtgärder är viktiga och behövs för att få de intagna motiverade att sluta med sitt missbruk; det är en viktig del i det hela, men det är långt ifrån tillräckligt. Tydligen tycker socialdemokraterna inte att det behövs några fler åtgärder. Det behövs inte en ökad differentiering av de intagna, och det behövs, enligt Birthe Sörestedts redovisning, inte fler narkotikafria avdelningar. Jag kan bara beklaga att man har den inställningen. När det gäller frågan om § 34-placeringar under straffverkställigheten, alltså rätten att få vård utanför anstalten, på behandlingshem och familjehem, är vi överens om att det är en mycket bra vårdform och även om att det är viktigt att vi får lämpliga behandlingsplatser att tillgå. Men problemet är då att det finns för få sådana behandlingsplatser i förhållande till det behov som finns. Utskottsmajoriteten beskriver det på s. 11 i betänkandet: ”Antalet vistelser begränsas av tillgången på platser i behandlingshem och familjehem och på placeringens lämplighet i det enskilda fallet.” Något ytterligare säger man inte om det. Om man konstaterar att det är så borde man väl redovisa någon form av viljeyttring, åtminstone vad man vill göra åt det. Vill man att vi aktivt skall vidta åtgärder för att få fram fler behandlingsplatser av den här typen, eller skall man bara konstatera att antalet platser är för få, rycka på axlarna och sedan inte mer låtsas om problemet? Jag är besviken över att utskottsmajoriteten inte på ett mer konkret sätt tar tag i problemen.
Fru talman! Birthe Sörestedts första svar till Elving Andersson angår faktiskt oss alla. Birthe Sörestedt sade att man från regeringens sida medger att man inte varit framgångsrik — trots alla stora löften under valrörelsen för sex år sedan. Varför kan ni då inte gå med på de förslag som kommer från oss? Beror det bara på att förslagen framförs i motioner från den borgerliga oppositionen? Om det är det som är skälet är jag ändå ganska lugn. Vi har under de här åren upprepat ett antal motioner som varje gång avslagits, men så småningom har det kommit en proposition med samma innehåll från regeringen. Jag tänker på t.ex. kontraktsvården, som vi tidigare talade om. Vi räknar därför med att regeringen nästa år kommer med förslag liknande dem vi nu har framfört i motioner. Det är synd bara att det dröjer ett år. Under tiden kan det bli fler knarkare i fängelserna. Så till de heliga principerna. Det är riktigt, Birthe Sörestedt, att det finns lokalanstalter som är öppna, det är riktigt att det då är större problem att skydda dem från knarket, och det är riktigt att frågan om placeringen av kvinnor är en helt annan fråga än frågan, om man skall ha differentiering och kunna frångå närhetsprincipen när det gäller knarkare. Detta är självklarheter. Men min fråga till Birthe Sörestedt är: Hur kan det komma sig att man från socialdemokratiskt håll kan, som Birthe Sörestedt sade, gå ifrån den heliga närhetsprincipen när det gäller kvinnor men inte när det gäller knarkare? Det är faktiskt inte logiskt.
Fru talman! Birthe Sörestedt har nu en sista chans — före valet, hade jag så när sagt — att säga något. Debatten har givit klart besked så långt att socialdemokraterna inte vill överge normalitetsoch närhetsprinciperna, trots de förskräckande erfarenheter vi nu har av hur de fungerar när det gäller det narkotikaklientel vi har på anstalterna. Närhetsprincipen och normalitetsprincipen leder för narkotikamissbrukarna till närhet till knark och närhet till en onormal miljö. Det är vad som inträffar när man tillämpar de principerna på narkotikaklientelet på anstalterna. Då kan man inte halsstarrigt hålla fast vid principerna, utan man måste inse realiteterna — det är bättre för narkotikamissbrukarna att närhetsprincipen överges och att de kommer bort från knarket, det är bättre att normalitetsprincipen överges och att de kan komma in i en normal social miljö. Det är egendomligt att socialdemokraterna inte ser de stora faror som lurar, om man halsstarrigt håller fast vid de principerna. Man kan i efterhand säga att vi kanske, när vi 1974 fattade beslut om Prot. 1987/88:110 kriminalvårdsreformen, borde ha insett den fara som hotade när det gällde narkotikan. Vi var väl helt enkelt blinda för det. Vi hade då inte så många och så stora problem inom kriminalvården som vi har i dag. Men bara för att man en gång har antagit en princip får man inte hålla fast vid den i evigheter när man ser att realiteterna blir andra än man hade tänkt sig. Jag tycker inte att de som var med och fattade beslutet 1974 — vi moderater var också med —-i det här sammanhanget skall känna sig bundna av någon prestige. Vi kan väl öppet diskutera vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra med de principer vi då antog och anpassa kriminalvårdens regelsystem till de sociala och kriminella realiteter som vi här har att arbeta med. Det harlett oss borgerliga under de senaste åren fram till en mycket fast ståndpunkt, nämligen att vi måste bryta missbruket på anstalterna. Det är rätt gentemot de missbrukande intagna att försöka få dem bort från missbruket, och det är minst lika viktigt och rätt gentemot de intagna som inte har narkotikaproblem att de faktiskt inte skall behöva konfronteras med narkotika under sin anstaltsvistelse. Det är en rättssäkerhetsfråga och en trygghetsfråga för alla intagna att vi tar ansvaret för att få bort knarket från anstalterna.
Fru talman! Jag kommer nog att ta chansen att yttra mig fler gånger än i kväll i de här frågorna. Det har faktiskt gjorts en hel del insatser. Inte minst har man under bekämpningen av aids satsat pengar för att vi skulle få bättre behandlingsmöjligheter inom socialtjänsten. Det har också satsats pengar för samarbetsprojekt mellan socialtjänst och kriminalvård. Så visst sker det saker och ting. Vi sitter inte med armarna i kors och tittar på. Den organisation inom kriminalvården som har tagit sin form nu kommer att ha kunskap från alla nivåer i samhället. Det vore väl underligt om man inte därifrån kunde föreslå de åtgärder som skulle vara lämpliga för att vi skall komma till rätta med problemen. Sedan är frågan: Skall de med korta straff inte placeras i lokalanstalter? Den största andelen har korta straff. Skall vi bygga upp anstalter av typen riksanstalter med mer av kontrollfunktioner? Det är detta som måste diskuteras, Björn Körlof. Och naturligtvis måste man överväga mer än missbrukssituationen. Man måste också väga in om personer som dömts till korta straff skall placeras i slutna anstalter. Jag tycker som sagt inte att vi har armarna i kors och inte gör någonting, utan här sker insatser och vidtas åtgärder på många håll, främst då för att motivera missbrukarna att ta itu med sitt missbruk.

Fru talman! Det här ärendet handlar om tillkomsten av en skyddsskola som skall vara gemensam för totalförsvaret. Vi moderater anser att det är riktigt att det blir en gemensam skola för utbildning i ABC-skydd, men vi har avgivit en reservation till detta betänkande. Vi reserverar oss mot att skolan flyttas till Umeå. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen. Den skola som finns i dag för utbildning i ABC-skydd är enbart avsedd för militär personal, och initiativet till den utbildningen har tagits för länge sedan inom det militära försvaret. Den skolan är förlagd till Svea livgarde, I 1, i Kungsängen, som ligger i Upplands-Bro kommun. Skyddsskolan ingår i armémyndigheten. Den nya totalförsvarsskyddsskolan skall bilda en egen myndighet inom det militära försvaret från den 1 juli i år. Det anser vi moderater vara riktigt, men vi ställer alltså inte upp på regeringens förslag om att flytta denna skola till Umeå. Skyddsskolan ligger bra där den ligger. Den ligger bäst där. Vi har i betänkandet från försvarsutskottet, som har beteckningen 1987/88:9, som jag sade reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag om flyttning, som baseras på regeringsförslaget. Vi reserverar oss också mot den skrivning som försvarar en motion om att skolan som myndighet skall ligga utanför det militära försvaret. Flyttningen som föreslås kostar stora pengar, alldeles i onödan. I vår moderata motion med beteckningen Fö6 konstaterar vi att de skäl som anges för lokaliseringen till Umeå inte är relaterade till behov hos vare sig skolan, dess utbildning eller totalförsvaret. Såvitt vi kan bedöma av regeringens egna redovisade uppgifter finns varken försvarspolitiska, utbildningspolitiska eller ekonomiska skäl för att förlägga skolan till Umeå i stället för att låta den i denna sin större omfattning ligga kvar i Upplands-Bro. I propositionen redovisas ett behov av ytterligare medel på icke mindre än 26 milj.kr. Det är uppenbarligen mycket lågt räknat, men det är vad som skall anvisas utanför försvarets huvudtitel, detta för att kunna förlägga skolan till Umeå. Det är alltså engångskostnaderna, exempelvis byggnadskostnader. Men sedan kommer något mycket anmärkningsvärt, och det är att i propositionen redovisas inte någonting om de ökade driftskostnaderna. Dem har försvarsstaben naturligtvis fått räkna fram, och där konstaterar man att det kostar miljoner kronor varje år. Merkostnaden blir minst 1,5 upp till 3 eller 3,5 milj.kr., beroende på vilket alternativ som kommer att förverkligas. ÖB, landets överbefälhavare, är mycket bestämt emot flyttningen. Det är också arméchefen. ÖB skriver: ”För närvarande är försvarsmakten i kraftig ekonomisk obalans.” Jag kan tillägga att vi kan alla konstatera att det råder en ekonomisk kris inom försvaret. ”Nuvarande krigsorganisation kan varken övas eller materiellt förnyas i erforderlig takt”, skriver ÖB vidare. Jag frågar socialdemokratiska företrädare här huruvida de har några invändningar mot den beskrivningen. Likafullt drar man på sig denna extra kostnad. Som ett skäl för regeringen att komma med förslaget om flyttning till Umeå anförs kopplingen till FOA 4, som ligger där uppe, och universitetet. ÖB svarar att kopplingen till den kompetensen inte är avgörande. FOA 4 har utvecklat utbildningsmateriel och utbildningsmetoder som kommer att utnyttjas varhelst skolan än ligger. Eleverna vid skolan kommer till stor del från Sydoch Mellansverige. Lärarna finns här i Stockholmsområdet. ÖB säger avslutningsvis att en lokalisering till Umeå ”är till stor nackdel för försvaret”. Det är ganska häpnadsväckande att man i ett ekonomiskt krisläge för en av de absolut viktigaste verksamheter i vårt land som staten har att anslå medel till kastar bort pengar på detta sätt. Jag vill än en gång, fru talman, yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Jag känner mig, i motsats till Göthe Knutson, mycket glad och tacksam att nu få vara med om att fatta beslut om en för hela totalförsvaret gemensam skyddsskola och att den skall lokaliseras till Umeå. Eftersom jag och Rune Ångström både under riksmötet 1986/87 samt under innevarande riksmöte motionerat i ärendet och på annat sätt arbetat för att skolan skulle lokaliseras till den norra regionen, så är det förståeligt att förväntningarna inför beslutet pendlat mellan tro och misstro. Nu segrar förnuft och glädje. In i det sista redovisas emellertid betänkligheter. Denna gång från moderata samlingspartiet, dels i den reservation som fogats till betänkandet, dels i det inlägg vi nyss lyssnat till. Den reaktionen är både lättoch svårförståelig. Lättförståelig med tanke på moderaternas principiella inställning till försvaret med åtföljande svårigheter att acceptera förändringar. Svårförståelig med tanke på påståendet att kopplingen till FOA 4 i Umeå och behovet av utveckling av samarbetet med försvaret är överdriven, vilket jag på det kraftigaste tillbakavisar. Dessutom förbigås de regionalpolitiska skälen med tystnad från moderaternas sida. Det har också känts konstigt att läsa överbefälhavarens kostnadsredovis ningar kring skyddsskolan. I dessa har investeringskostnaderna beräknats med tanke på alternativet att skyddsskolan lokaliseras till Umeå. Men ÖB har helt bortsett från att samtidigt frigörs de lokaler som den nuvarande försvarets skyddskola har i Stockholmsområdet. Det är orimligt att utgå från att lokaler i Stockholmsregionen inte skulle ha något som helst värde. Om dessa lokaler frigörs för annan användning skall detta självfallet tas med i kalkylen. Som ÖB:s kalkyl nu är gjord utgår han från att lokalerna i Stockholmsområdet inte kommer till någon nytta. Vi vet att Stockholmsområdet är överhettat. Att då söka ange lokaler där som värdelösa är för oss helt obegripligt. Man får intrycket att myndigheterna gjort denna märkliga redovisning endast för att få en lokalisering till Umeå att framstå som så ofördelaktig som möjligt, och detta har moderaterna tagit fasta på. Min uppfattning, liksom många experters och andra involverades, är att den föreslagna lösningen med placering till Umeå kommer att infria de högt ställda förväntningarna på en väl fungerande organisation och utbildningsenhet för skyddsskolan. Att det i dag finns stora brister när det gäller utbildning av personal i ABC-skyddet inom totalförsvarets civila del är väl dokumenterat. Utbildningen är en nyckelfråga. Metoderna att skydda sig är självklart desamma oavsett om den drabbade personen är militär eller civil. Om vi i Sverige, t.ex. efter Tjernobyl-olyckan, haft ett civilförsvar med god utbildning inom ABC-området skulle det funnits avsevärt bättre kunskap om radioaktivt nedfall och åtgärder efter sådant. Ökad utbildning om ABC-skydd har därför stor betydelse för beredskapen avseende både krigssituationer och fredstida katastrofer som utsläpp från kärnkraftverk eller andra stora kemiska utsläpp. Det måste vara ekonomiskt fördelaktigt att ha en skola så att lärare kan utnyttjas så effekt som möjligt och så att expertis kan tas i anspråk. Därför syntes det oss motionärer synnerligen naturligt att skyddsskolan skulle lokaliseras till Umeå där både FOA 4, universitet och regionsjukhus finns. Forskning på det här området bedrivs förutom vid FOA 4 även på institutionerna vid universitetet inom ämnena biomedicin, mikrobiologi, strålningsbiologi och kemi. Den nära koppling mellan forskning och utbildning som finns i Umeå blir rimligen särskilt berikande och ökar kvaliteten. Dagens skyddsskola har i allt väsentligt en militär inriktning och finns i Upplands-Bro kommun. Det har varit problem med rekrytering av lärarpersonal, det är väl känt och det tror jag också Göthe Knutson är väl medveten om. Kompetent läraroch utredningspersonal finns i Umeå. I Umeå finns även lämplig övningsterräng och markområden för eventuella nybyggnader. Jag noterar sedan med tillfredsställelse att utskottet skriver mycket positivt om folkpartimotionen, där det föreslås att den nya skolan bör få en fristående ställning under regeringen eller ingå i FOA 4. Man bör nämligen inte ha skolan som militär myndighet om vapenfria skall ingå bland eleverna. Det vore principiellt fel att kommendera vapenfria till tjänstgöring vid en militär myndighet. Sammanfattningsvis, fru talman, och i motsats till tidigare talare känner jag mig mycket glad och tillfredsställd med det beslut vi nu kommer att fatta. Jag konstaterar att motionerna i ärendet i praktiken tillstyrkts trots det formella yrkandet om avslag. Min uppfattning är att man genom att lokalisera skyddsskolan till Umeå ger utbildningen en närhet till det utvecklingsarbete som bedrivs vid FOA 4. Jag tror att Göthe Knutsons farhågor kommer på skam. Det blir en bra skyddsskola där uppe i Umeå i den norra regionen. Det finns elever, och det kommer även att finnas lärare där. Den internationella utvecklingen kommer att följas på ett utomordentligt sätt och vara i tiden, och därmed minskar risken för att förlegade kunskaper sprids. Detta sammantaget leder till att svenska folket får en i ordets verkliga bemärkelse för hela totalförsvaret gemensam skyddsskola.

Fru talman! Låt mig först upplysa Ulla Orring om att jag inte har sagt att det inte kan bli en bra skola eller en bra verksamhet i Umeå. Med hänvisning till det nyss anförda, som det heter, har jag påtalat dels vad ÖB säger — underlaget av fackmannasynpunkter är ytterligt väsentligt —, dels de ekonomiska förhållandena. Ulla Orring säger att detta är en viktig regionalpolitisk insats. Det är mycket möjligt. Låt oss satsa på regionalpolitik inom förnuftets ram i t.ex. Västerbotten och Umeå. Men låt oss inte göra det så att det blir till förfång för vårt försvar, det militära försvaret och de civila delarna av totalförsvaret. Regionalpolitik och åtgärder för att stärka vårt försvar — i detta fall att utbilda personal i ABC-skydd — är inte samma område och skall inte kopplas ihop. Nu bortser jag, enligt Ulla Orring, ifrån det värde som de nuvarande lokalerna i Upplands Bro kan ha. Nej, det gör jag inte, och det gör säkert inte ÖB heller. Men det är bara att konstatera att lokaler i direkt anslutning till en garnison inte kan användas till vad som helst. Om de skall kunna användas till någonting i den här omgivningen kostar det uppenbarligen betydande summor att förändra dem för att passa till det nya behovet. Därför är detta en tillgång som ÖB har bokfört till noll. Det här är inte någon matematik som är speciell för försvaret, utan den kan Ulla Orring och övriga ta del av precis var som helst i samhället, åtminstone där det handlar om marknadsekonomi. Denna matematik skall rimligen också appliceras på den statliga förvaltningen. Jag har här med mig ÖB:s beräkningsunderlag. Eftersom Ulla Orring har ifrågasatt detta vill jag överlämna beräkningen till henne, vilket jag kommer att göra. Den innehåller en utförlig beskrivning av olika alternativ som sammantaget slutar på betydande summor som försvaret inte förfogar över. Det är fullt begripligt att ÖB i sitt svar konstaterar att han behöver dessa pengar för årliga driftskostnader på upp till 3 miljoner — kanske t.o.m. något mera — utanför ramen. Innanför ramen finns icke dessa medel.

Fru talman! Jag vill först självfallet yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande. Jag konstaterar att Göthe Knutson har en glidande argumentering i denna fråga. Han säger att det inte gjorts någon kalkyl för driftskostnaderna. Jag förmodar att Göthe Knutson är medveten om att verksamheten förorsakar driftskostnader även om den skulle ligga kvar i Kungsängen. Jag vill då fråga: Tror verkligen Göthe Knutson på denna kalkyl som uppger att lokalerna i Kungsängen inte skulle ha något värde alls, att de skall värderas till noll? Den beräkningen visar att det brister i omdöme då det gäller att värdera lokaler i Stockholmsområdet. Det är en mycket märklig beräkning. Jag har aldrig sagt att detta är en central regionalpolitisk fråga. Däremot tycker jag att det är en angelägen försvarsfråga från det svenska civilförsvarets synpunkt. Det är viktigt att även denna typ av verksamhet kan lokaliseras till den norra regionen, som också skall vara med om denna utbildning. Göthe Knutson har här fullständigt nedvärderat den verksamhet som bedrivs vid FOA 4. Det är viktigt att de internationella kontakter och de kunskaper som finns tillförs denna enhet, så att det blir en bra start för en ny verksamhet. Det är ju en ny verksamhet som skall starta. De 26 miljoner som Göthe Knutson är så bekymrad över skall tas utanför den militära planeringsramen för budgetåren 1988 1992. Det finns således resurser för detta och det kommer inte att belasta den militära budgeten.

Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att alla i denna kammare och även övriga som kanske också lyssnar — förutom Ulla Orring — hörde att jag sade att de 26 miljonerna anvisas utanför försvarsramen. Det var uppenbarligen speciella skäl som föranledde Ulla Orrings påpekande. Naturligtvis uppstår det driftskostnader även i Kungsängen, där skolan nu ligger. Men jag har också sagt här och läst innantill i ÖB:s underlag att det är de ökade driftskostnaderna som han värjer sig emot. Det är helt naturligt, eftersom det rör sig om ökade driftskostnader i storleksordningen minst 1,5 milj.kr. om året. I dessa kostnader ingår bl.a. resekostnader. Eleverna kommer huvudsakligen från Sydoch Mellansverige, vilket inte är mycket att göra åt. Tyvärr har det blivit en utglesning av befolkningen i Norrland. Varken jag eller ÖB har tagit hänsyn till de långa resorna. Man kan bara konstatera att det blir dyrare. Även om vi fortsätter att diskutera, kommer noginte Ulla Orring och jag att kunna inta någon gemensam ståndpunkt. Det finns åtskilliga regementen som lagts ned under åren. Jag undrar om Ulla Orring kan hitta någon kasern som har kunnat användas till något annat, utan att det har dragit med sig mycket stora ombyggnadskostnader. Jag vet inte annat än att kaserner eller regementen i allmänhet värderas till ytterst låga belopp. Det är också fråga om en värdering från Ulla Orrings sida av innebörden i vad jag har sagt om denna verksamhet som nu dess värre skall flyttas från de nuvarande skollokaliteterna. Jag har aldrig sagt någonting nedvärderande vare sig om FOA 4 eller universitetet i Umeå, utan jag har sett till de effektivitetsskäl som ligger till grund för ÖB:s yttrande. För övrigt är det inte någon ny verksamhet som skall starta. Det är samma verksamhet, men den skall omfatta elever från hela totalförsvaret.

Fru talman! Göthe Knutson vädjade till dem i kammaren som hörde att dessa 26 miljoner skulle anvisas utom ramen. Jag tror att de som satt här i kammaren också hörde Göthe Knutson säga att inrätta en skyddsskola i Umeå var som att kasta bort pengar. Det är ganska förnedrande, Göthe Knutson. Göthe Knutson visste inte att det fanns någon kasern som används för annat ändamål. Han anförde att en kasern inte går att använda till någonting annat, eftersom det skulle kosta för mycket osv. Välkommen till Umeå! Jag skall be att få vara Göthe Knutsons guide och visa det ombyggda stadshuset i Umeå som just är den gamla K4-kasernen. Den har omhändertagits av kommunen på ett alldeles utomordentligt sätt. Nu har vi ett väldigt fint stadshus i Umeå. Det skall bli mig ett nöje att vara guide på den turen. Vad gäller Kungsängen har det där varit stora svårigheter med rekryteringen av lärare. Vi vet alla att Stockholm är ett överhettat område. Allt skall centraliseras hit. Jag tror att det kommer att bli en utomordentligt bra utbildning som förläggs till Umeå, där det finns faciliteter och utbildningskapacitet som är fullt jämförbara med förhållandena här, eller mycket bättre vill jag nog påstå. Farhågorna för ökade driftskostnader och resekostnader är betydligt överdrivna.

Fru talman! Detta blir det sista inlägget i debatten i detta ärende, såvida inte Ulla Orring vill missförstå mig en gång till, lägga ord i min mun som jag aldrig har uttalat eller pådyvla mig värderingar som inte är mina. Jag har inte uttalat mig så, att det kan uppfattas som förnedrande gentemot vare sig Umeå eller någon annan region i landet. Det är här fråga om att försvaret har ont om pengar. Nu skall försvaret belastas med extra miljonutgifter varje år på grund av en speciell lokalisering av en skola från en plats där den ligger bra, ja t.o.m. där den ligger bäst. Det är ett konstaterande som ÖB gör. Han har en utomordentligt god expertis till sitt förfogande för dessa bedömningar. Även flera kommuner har yttrat sig i ärendet. Självfallet har man i Umeå kommun sagt att man gärna vill ha skolan. Men i Upplands Bro konstaterar man att man faktiskt även där behöver fler arbetstillfällen. Upplands Bro ligger inte i ett överhettat område, även om det förvisso ligger närmare Stockholm än Umeå. Det är ganska drastiskt att som Ulla Orring ifrågasätta ÖB:s beräkningar. Överdrivna kostnader, säger hon. Jag har i alla fall respekt för beräkningar gjorda av yrkesfolk. Jag är inte säker på att fru Orring räknar bättre. Jag har själv erfarenheter från kaserner på regementen där jag har legat, t.ex. A 6i Jönköping. Men om någon tror att den anläggning som i dag finns på gamla A 6 har tillkommit utan kostnad, misstar sig vederbörande. Det har alldeles säkert kostat betydande summor även i fru Orrings hembygd att bygga om de kaserner som fanns där. Det finns som sagt värderingsnormer såväl inom den statliga förvaltningen som inom näringslivet, och det är dessa ÖB har gått efter.
Fru talman! Jag konstaterar att Göthe Knutson och moderata samlingspartiet anser att det är att kasta bort pengar att lokalisera skyddsskolan till Umeå. Det tycker jag är beklagligt. De beräkningar och den utredning som ÖB har gjort har jag tagit del av. Även solen har sina fläckar. Jag är övertygad om att lokalerna i Kungsängen går mycket bra att använda till något annat. Att det kostar pengar att bygga om lokaler är ett välkänt faktum. Även de lokaler där vi befinner oss i dag har kostat pengar att bygga om. Jag vill avsluta denna debatt med att uttala min stora tillfredsställelse över försvarsutskottets betänkande och att denna fråga om lokalisering av skyddsskolan till Umeå nu kommer att avgöras.
Fru talman! Jag sade i mitt förra inlägg att det skulle bli det sista i denna debatt, om inte Ulla Orring på nytt lade ord i min mun som jag inte har uttalat. Nu gjordes emellertid detta igen. Jag fastslår nu att jag icke anser att regionalpolitiska satsningar är felaktiga, inte heller i detta fall, om det finns ett förnuft bakom. Men nu handlar det om försvaret. Om man skall satsa 26 miljoner extra — eller i verkligheten betydligt större summor — utanför försvarsramen på någonting som skall användas inom försvaret, är det fel. De pengarna skulle kunna användas till så mycket annat. 26 miljoner motsvarar ungefär tre utbildningsår, dvs. kostnaden för en utbildning vid en bataljon. Varje år kostar ungefär 10 miljoner. Vi kan i dag inte öva mer än ungefär hälften av vår krigsorganisation. Det är kris inom försvaret, fru Orring. Jag konstaterar att fru Orring som avslutning säger att det finns fläckar även på solen. I detta fall gäller liknelsen ÖB. Den debatten får ÖB ta. För min del är debatten avslutad.
Fru talman! Jag konstaterar än en gång att försvarsutskottet har visat förnuft när det gäller försvaret. Jag vill också konstatera att vi har en skyldighet att förse den norra regionen av Sverige även med utbildning och försvarsmakt. Till sist konstaterar jag att Göthe Knutson verkligen använder uttrycket ”kasta bort pengar”. Jag förstår att det kanske inte var avsikten att ta till ett så drastiskt uttryck. Jag hoppas verkligen att Göthe Knutson anser att en lokalisering av denna skola till Umeå skall bli mycket bra.

Fru talman! Låt mig först få ge moderata samlingspartiets övergripande syn på vuxenutbildningens roll i utbildningssamhället. Vi moderater anser att en huvuduppgift för vuxenutbildningen är att minska bildningsoch utbildningsskillnader mellan olika medborgare. Den som i sin ungdom inte fått möjlighet att tillägna sig kunskaper och färdigheter motsvarande dagens obligatoriska skola skall i stället ha den möjligheten i vuxen ålder. Vuxenutbildningen kan stärka människors möjligheter i arbetsliv och samhälle. Den kan ge allmän kulturell bildning, språkkunskaper och möjligheter att pröva och utveckla den egna skapande förmågan. Vuxenutbildning ges i många olika former, t.ex. i studiecirklar, på folkhögskolor och i kommunal vuxenutbildning. En allt viktigare uppgift för vuxenutbildningen är att tillgodose de utbildningsbehov som uppstår genom förändringar i arbetslivet. Den utbildning som valts i grundskolan och gymnasieskolan under tonårens skolgång måste kanske kompletteras. Vuxnas behov av utbildning kommer med stor sannolikhet att öka, beroende på de allt högre krav som arbetsmarknaden ställer. Mycket av denna utbildning kommer att organiseras av företagen själva, men samhället måste ha en beredskap att organisera utbildning för dem som saknar möjligheter till sådan internutbildning och för dem som av andra skäl vill öka sina kunskaper. En berättigad fråga är om nuvarande utbildningsformer är de mest lämpade för att möta kommande behov av vuxenutbildning. Personalutbildning kan ge viktiga bidrag till individens utveckling. Vid sidan av sådan utbildning måste det emellertid finnas möjligheter att efter eget intresse och egna planer välja utbildning, t.ex. i syfte att stärka den egna ställningen på arbetsmarknaden. Det är då viktigt att utbildningen verkligen motsvarar de krav på kvalitet som man bör ha rätt att ställa, med tanke på de uppoffringar som ofta måste göras. Regeringen framhåller att anordnare av vuxenutbildning på olika sätt bör anpassa organisation och kursutbud till de vuxnas faktiska behov. Vi kan instämma i en sådan inriktning av vuxenutbildningen, men frågar oss om sådana förändringar är tillräckliga. Den av regeringen i förra årets budgetproposition aviserade översynen av folkhögskolans verksamhet för att bedöma vilken roll den kan och bör spela i framtiden, har ännu inte kommit i gång. Vi anser att man i översynen skall försöka utröna hur samtliga utbildningsanordnare av vuxenutbildning bättre skall kunna anpassa sin verksamhet till kommande utbildningsbehov för de vuxna. Man bör alltså få vidgade direktiv för översynen. Översynen bör göras utifrån följande riktlinjer: o Åtgärder bör vidtas så att den kommunala vuxenutbildningen motsvarar de krav som bör ställas vad gäller kvalitet och resultat. Organisationen bör vara mer flexibel med hänsyn till de heterogena grupper som går i komvux. o En utökning av antalet folkhögskolor är knappast möjlig inom den ram som kan ställas till förfogande utan att redan befintliga skolor berörs. Det bör därför utredas hur landstingsägda folkhögskolor kan överlåtas till de organisationer som vill starta sådan utbildning. Vidare bör möjligheterna till ökad samordning av de olika utbildningsanordnarnas insatser studeras. o Stödet till studieförbunden bör konstrueras på ett enhetligt och opartiskt sätt men ändå ge studieförbunden friare regler för organisation av verksamheten. o Korttidsstudiestödens nuvarande karaktär av stöd till framför allt facklig utbildning måste förändras så att individernas sakliga utbildningsbehov bättre tillgodoses. Oo Studiestödens utformning och regler bör utformas så att de inte styr utbud och omfattning av vuxenutbildningen. Regeringen bör snarast göra en översyn med den inriktning som vi här har angett. Låt mig efter detta, fru talman, komma in något på de olika anslagsposterna inom vuxenutbildningsområdet. Enligt vår uppfattning finns fortfarande ett behov av besparingar inom den offentliga sektorn, bl.a. för att skapa utrymme för en nödvändig sänkning av det totala skattetrycket. Undervisningen i ungdomsskolan bör då så långt som möjligt undgå besparingar. En omdisponering av resurserna för vuxenutbildningen blir därmed oundviklig, om den nödvändiga sammanlagda besparingseffekten skall uppnås. Av rättviseskäl anser vi det självklart att grundutbildning för vuxna, s.k. grundvux, och möjligheten för alla att skaffa sig grundskolekompetens bör prioriteras inom den kommunala vuxenutbildningen. Förändringar inom arbetslivet innebär ökade krav på utbildning. Komvux uppgift att ge kompetensgivande utbildning kommer därmed att öka. Mot denna bakgrund föreslår vi jämfört med tidigare år en mindre besparing på detta anslag. Däremot finns det enligt vår mening möjlighet att åstadkomma besparingar genom en samordning av de olika vuxenutbildningsanordnarnas insatser. Vi föreslår att anslaget ligger kvar på samma nivå som innevarande budgetår och gör därmed en besparing på anslaget till komvux med 40 milj.kr. Studieförbundens verksamhet ingår i vuxenutbildningen. Vi nödgas därför göra omprioriteringar även på detta område. Samtidigt vill vi erinra om att mer än hälften av de besparingar vi sammanlagt gör på statens budget enligt vårt förslag skall användas till skattesänkningar. Med mer pengar kvar efter skatt kan den enskilde själv bestämma vad han eller hon vill lägga sina pengar på. Våra förslag till besparingar görs på ett sådant sätt att statens styrning av studieförbundens verksamhet minskas och studieförbunden får jämförbara villkor att arbeta under. Riksdagen styr indirekt studieförbundens utbud av studiecirklar genom att tilläggsbidrag utgår, förutom till studiecirklar i glesbygd samt cirklar med handikappade deltagare, även för studiecirklar i samhällsinriktade ämnen, svenska och matematik. Vi anser denna styrning av folkbildningsarbetet vara felaktig. Vi föreslår därför att samtliga tilläggsbidrag dras in, utom dem som berör cirklar med handikappade deltagare eller cirklar som bedrivs i glesbygd. Studieförbunden har i dag möjlighet att arrangera studiecirklar där varje sammankomst innehåller fyra studietimmar. Denna möjlighet är emellertid begränsad genom att inte alla sammankomster i en enskild studiecirkel får ha denna längd. En sådan begränsning fyller enligt vår uppfattning ingen funktion. I stället förhindras en ur pedagogisk synvinkel ändamålsenlig organisation av vissa verksamheter. Vi föreslår att studieförbunden får rätt att organisera studiecirkelsammankomster om fyra timmar så länge verksamheten ryms inom den ekonomiska totalram som riksdagen beslutar om. Till anslagsposten Bidrag till studiecirklar föreslås en ökning med 57,1 milj.kr. i och med att antalet bidragstimmar samt det högre schablonbidraget ökas. Vi föreslår att anslagsposten hålls oförändrad och gör en besparing på motsvarande belopp. Utöver detta föreslår vi att det nya tilläggsbidraget om 40 kr. per timme, som organiseras inom ramen för en fri resursanvändning, inte beviljas. Den sammanlagda besparingen i den del som avser cirkelverksamheten uppgår därmed sammanlagt till 59,8 milj.kr. Statsbidraget till kursplanebundna universitetscirklar är avskaffat sedan den 1 juli 1983. Dessa studiecirklar fungerade på ett utmärkt sätt som spridare av akademisk bildning och utbildning. Ledare för cirklarna var oftast lärare anställda vid universitet och högskolor. Vi föreslår att kursplanebundna universitetscirklar återigen skall bli bidragsberättigade och att studieförbunden erhåller ett i förhållande till övrig cirkelverksamhet förhöjt bidrag för denna verksamhet. Sammanlagt föreslår vi att anslaget jämfört med regeringens förslag minskas med 91,8 milj.kr. Regeringen föreslår att 70 milj.kr. av medel för vuxenutbildningsavgiften skall användas för att delvis finansiera anslaget C4. Bidrag till studieförbunden m.m. Vi yrkar att ytterligare 233 146 000 kr. av dessa medel används på samma sätt. Dessa medel bör tas dels från anslaget C7. Bidrag till viss central kursverksamhet, med 38,2 milj.kr., dels från anslaget ES. Vuxenstudiestöd m.m., med 192,5 milj.kr., dels från anslaget E6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, med 2,4 milj.kr. Slutligen, fru talman, några ord om bidraget till viss central kursverksamhet. Från anslaget finansieras vissa organisationers, bl.a. löntagarorganisationernas, centrala kursverksamhet. Vi anser att organisationerna själva bör svara för sina kostnader. Anslaget bör därför avvecklas. Regeringen föreslår att 38,2 milj.kr. anvisas till denna kursverksamhet. Medlen finansieras via vuxenutbildningsavgiften. Vi överför dessa medel till anslaget C4. Bidrag till studieförbunden m.m. Prot. 1987/88:110 Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer där 28 april 1988 moderata företrädare deltagit. Anslag till vuxenutbild

Fru talman! I kväll skall vi diskutera vuxenutbildning — en av de allra viktigaste utbildningsfrågorna. Att ungdomsskolan endast är en liten del av utbildningen är vi alla överens om. Samtidigt är det vi skall diskutera här i kväll— komvux, studieförbund, folkhögskolor och annat — bara en liten del av vuxenutbildningen. Utan tvivel är vi inne i en utbildningstid. Aldrig har så många människor — unga som gamla — varit under utbildning som i dag. På några få år har inte minst personalutbildningen vuxit explosionsartat. Eftersom jag har haft min yrkesverksamhet förlagd till landets största industrikoncern och varit djupt involverad i just personalutvecklingen, vet jag av alldeles egen erfarenhet hur personalutbildningen har vuxit. Utbildningsministern tar också i årets budgetproposition upp den växande personalutbildningen. Han har konstaterat att näringslivet visar ett allt större intresse för personalutbildningsfrågor, eftersom det i kunskapsoch tjänstesamhället är allt tydligare att medarbetarnas kompetens är den avgörande produktionsfaktorn. Utbildningsministern måste vara medveten om att arbetsgivarna i dag satsar långt mer än utbildningsoch arbetsmarknadsdepartementen tillsammans på vuxenutbildning. Inom bara den svenska delen av Volvo brukar det hävdas att de årliga utgifterna för personalutveckling är ungefär en miljard eller 10 96 av lönesumman eller arbetstiden. En miljard motsvarar hela statens kostnad för komvux, och då har Volvo inte mer än 50 000 anställda!

För oss i folkpartiet är det självklart att vuxenutbildningen är viktig. Det mesta som vi lär oss lär vi ju faktiskt som vuxna, inte som barn. Tänk bara vilken fantastisk vuxenutbildningsanstalt denna riksdag är! Men det är inte självklart att det är skatter som skall finansiera vuxenutbildningen. De stora vuxenutbildningsreformerna på 60 och 70-talen syftade till att utjämna utbildningsklyftorna. För oss i folkpartiet är det självklart att det är statens och kommunernas uppgift att finansiera utbildningen för de verkligt korttidsutbildade, för dem som ännu inte inhämtat grundläggande färdigheter — det må vara för att skolans utbildning inte passade dem, för att de som invandrare inte fått del av den svenska grundläggande utbildningen eller för att de inte är anställda av någon arbetsgivare. Vi vill därför öka grundvux med 50 000 timmar. Men lika självklart för oss är det arbetsgivarna som skall finansiera den utbildning som inte enbart gynnar individen utan också ökar kapaciteten och konkurrenskraften inom näringslivet eller inom den offentliga sektorn — för 101 en tredjedel av alla anställda har ju stat, kommun eller landsting som arbetsgivare. Vi menar att det är fel att arbetsgivarna faktiskt kan sända sina Anslag till vuxenutbildanställda till språkkurs i komvux utan att erlägga avgift, men kan betala om de skickar sina anställda till några av alla de språkkonsulter som just nu blir allt fler. Det är ju så att utbildning har blivit en lönande business. AMU har under de två senaste åren visat vilken kraft och förnyelse som det kan innebära att de anställda i utbildningsföretag får resultatansvar. Det var säkert fler flygande riksdagsmän än jag som häromveckan tog del av Headhunters intervju med Berit Rollén. Hon underströk verkligen vikten av att vuxenutbildarna tar hänsyn till kunderna, och hon betonade att det sannerligen inte är fult att ta betalt för vad man gör på vuxenutbildningsområdet. I likhet med Berit Rollén och faktiskt delvis SÖ vill vi i folkpartiet att delar av komvux — vi har sagt 10 96 — skall uppdragsfinansieras. Det betyder inte att vi vill minska komvux, bara att vi vill ändra finansieringsformerna. Jag yrkar bifall till reservation 2. Ett bifall till denna reservation skulle innebära mer pengar till ungdomsskolan, som arbetsgivarna inte betalar. Så några ord om försöksverksamheten. Släpp komvux loss! Så vill vi i folkpartiet rubricera den försöksverksamhet i några kommuner vilken vi propagerar för. Vi vill att komvux skall få pröva helt nya både pedagogiska och sociala och kanske även ekonomiska metoder för att motivera de verkligt korttidsutbildade. Jag yrkar bifall till reservation 6. Förra året fick utbildningsministern stöd för sitt förslag till nytt system för fördelning av undervisningstimmar i komvux. Länsskolnämnden fick därmed möjlighet att vid behov omfördela undervisningstimmar mellan kommuner inom ett län. Men det fanns en spärr: ingen delram fick ökas eller minskas med mer än 10 26. Redan förra våren — strax efter motionstidens utgång — fick jag klart för mig att 10-procentsregeln kunde innebära att omfördelningen inte skulle komma till stånd, eftersom regeln bara skulle komma att beröra enstaka timmar, så få att omfördelningen inte skulle leda till något effektivt utnyttjande. Från mitt eget län har jag exempel på hur små kommuner med relativt få timmar inom en delram tvingas skriva till regeringen för att omfördela 30 timmar. Det kan väl inte vara regeringens uppgift att syssla med sådana detaljer. Utskottet skriver nu att vi skall vänta med att agera och att man utgår från att berörda myndigheter noggrant följer utvecklingen. Kanske kommer därför redan nästa år det förslag som vi i folkpartiet önskat. Så blev det när man förra året använde en motsvarande skrivning i ett annat ärende. Men, Ingvar Johnsson, visst vore det väl bättre, om det var utskottet som tog initiativet och inte väntade på myndigheter och regering. Det är ju ändå hos oss folkvalda som den verkliga initiativrätten skall ligga. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 5. Så till studieförbunden.

Eftersom studieförbunden lyckats nå de verkligt kortutbildade, förstår inte vi i folkpartiet varför regeringen inte vill satsa på uppsökande verksamhet i bostadsområdena i stället för på arbetsplatserna. Ingvar Johnsson! Att man kan ha uppsökande verksamhet på arbetsplatserna, där — som jag just beskrivit — arbetsgivarna satsar alltmer på personalutveckling, och slopa den i bostadsområdena, där man kan nå dem som saknar arbetsgivare, är för mig en gåta. Det är väl inte så att regeringen vill specialdestinera medlen för ABF? Precis som då det gäller komvux är vi övertygade om att en växande del av studieförbundens verksamhet kan finansieras genom avgifter från de deltagande eller genom uppdragsutbildning för arbetsgivares räkning, just därför att studiecirkelformen lämpar sig så väl för vuxeninlärning. Vi vill därför minska antalet skattefinansierade timmar något, samtidigt som vi tycker att det är viktigt att ett större antal timmar blir s.k. högschablontimmar. Vi föreslår att 70 26 av det totala antalet timmar blir högschablontimmar, i stället för regeringens 67 Jo. Samtidigt vill vi höja ersättningsnivån för högschablontimmarna till 102 kr. Kort sagt: Bättre betalt för de timmar som är skattefinansierade, samtidigt som även studieförbunden i likhet med AMU skall uppmuntras att söka få en större del av den växande personalutbildningen. Jag yrkar bifall till reservationerna 9, 11, 13 och 21. En typ av studiecirklar som regeringen tycks ha fått något horn i sidan till är de kursplanebundna universitetscirklarna. Sällan har jag examinerat så duktiga elever som de som under 70-talet via TBV läste 1 och 2 betyg i historia på universitetet. Varför är socialdemokraterna som motvalls käring mot oss och moderaterna när vi i reservation efter reservation kräver att kursplanebundna universitetscirklar skall få statsbidrag? Jag yrkar bifall till reservation nr 24. I tilläggsbudgeten behandlas SFI-undervisningen. Jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservation 27. Till sist något om folkhögskolorna. Ofta upplever vi i oppositionen att vi bara står här och gnäller. I dag kan jag dock säga att tjat tycks hjälpa, inte bara då det gäller enskilda gymnasier i Göteborg, utan också då det gäller frågan om en folkhögskoleutredning. Till sist verkar det ju som om ministern fått ändan ur vagnen och kommit till skott med det uppdrag som vii riksdagen gav honom för ett år sedan. Nu gäller det bara att vi får gehör för vad vi säger i reservation 33, att direktiven till utredningen om folkhögskolor även borde omfatta uppdrag att studera möjligheterna att öka samordningen mellan olika vuxenutbildningsanordnare. Eftersom vårt krav i reservation 33 faktiskt nu är tillgodosett, avstår jag från att yrka bifall till den. Samtidigt är det roligt för oss i folkpartiet att det krav som vi förra året framställde i en reservation, att det skulle bildas en katolsk folkhögskola, nu har vunnit regeringens stöd — trots visst motstånd från SÖ:s sida. Kanske regeringen på sikt lyssnar även då det gäller försöksverksamhet i komvux eller statsbidragsberättigade universitetscirklar, för att inte tala om den centrala kursverksamheten. Varför skall facken få 38 milj.kr., när vi tycker att arbetsgivarna skall betala? Jag yrkar bifall till reservation 34.

Fru talman! Centerpartiet är ett parti som bland sina anhängare räknar många som inte hör till de mest privilegierade ur utbildningssynpunkt. Därför är det kanske inte konstigt att vi känner ett mycket starkt engagemang för vuxenutbildningen. Vi har sedan partiets tidiga barndom arbetat hårt för att skapa en större jämlikhet ur utbildningssynpunkt. Vuxenutbildningen är ju den utbildningsform som ger de människor chansen som kanske inte fick den som unga. Med vår folkrörelsetradition är det också naturligt för oss att särskilt värna om de folkrörelseanknutna formerna av vuxenutbildning. Det handlar då framför allt om studieförbundens verksamhet och om folkhögskolorna. I vårt arbete för en god vuxenutbildning och för en vuxenutbildning där det fria folkbildningsarbetet spelar en viktig roll har vi ofta sett socialdemokraterna som en ganska naturlig allierad. Även socialdemokraterna är ju ett parti som har en bakgrund bland människor som har varit missgynnade ur utbildningssynpunkt. Därför är det med en viss förvåning och ett inslag av sorg som jag har sett att socialdemokraternas intresse för folkbildningen tycks ha svalnat under åren. Detta har man kunnat mäta i urholkade bidrag till studiecirkelverksamhet och annan studieförbundsverksamhet. Man har inte låtit bidragen följa med särskilt väl i kostnadsoch verksamhetsutvecklingen. Det har också yttrat sig på det sättet att man, samtidigt som man har tillåtit nya folkhögskolor, vilket naturligtvis är positivt, inte har varit beredd att släppa till ökade resurser i motsvarande mån, utan de nya folkhögskolornas verksamhet har delvis skett på äldre folkhögskolors bekostnad. Vi tycker att denna njugga inställning till den folkrörelseanknutna folkbildningsverksamheten från socialdemokraternas sida är förvånansvärd och beklaglig.

Våra förslag behandlar bl.a. förstärkningar av schablonbidraget, en större andel högschablontimmar, ett högre schablonbidrag. De handlar om att stödet till uppsökande verksamhet i bostadsområden även fortsättningsvis skall utgå. De handlar om resurser för pedagogiskt utvecklingsarbete inom studieförbunden, någonting som är mycket viktigt från kvalitetssynpunkt. Vi tar särskilt upp studieverksamhet bland handikappade, där vi tycker att det är viktigt med särskilda insatser från samhällets sida. Vi pekar på studieförbundens möjligheter att göra insatser när det gäller för folkhälsan viktiga områden som kost och näringslära, och vi föreslår att regeringen skall ta initiativ tillsammans med studieförbunden till en kampanj på det här området. Vi föreslår ökade resurser för studieförbundens kulturella verksamhet. Detta gör vi därför att vi tycker att det är viktigt med en kulturpolitik som engagerar människor inte bara som konsumenter utan också som aktiva deltagare. Där har studieförbunden alldeles särskilda möjligheter. Det är ett — Prot. 1987/88:110 verksamt sätt att nå ut med kulturverksamhet till många människor. 28 april 1988 Vi tar också upp de problem som jag nämnde för en stund sedan om resurserna för folkhögskolorna och föreslår en ökning av antalet veckor, så att folkhögskoleverksamheten får det tillskott som tillkomsten av nya folkhögskolor motiverar för att deras tillkomst inte skall gå ut över andra folkhögskolor. Det är viktigt, tycker vi, att återge den fria folkbildningen dess centrala roll i vuxenutbildningen i Sverige. Vi skulle önska att också socialdemokraterna hade den inställningen. Eftersom det inte tycks vara fallet, i varje fall inte i den utsträckning som vi anser vara motiverat, har vi varit tvungna att reservera oss på en rad punkter. Jag vill, herr talman, yrka bifall till samtliga centerreservationer i detta betänkande.

Herr talman! Allteftersom ungdomsskolan byggs ut uppstår tyvärr nya utbildningsklyftor i samhället mellan äldre och yngre. Många över 40 år har endast folkskola, och många yngre än 40 år saknar gymnasiekompetens. Vi har också stora klyftor i vårt land socialt och regionalt. Därför tycker vi att det finns all anledning att satsa mer på vuxenutbildning. Ett avgörande problem är naturligtvis studiefinansieringen, där vi kan notera stora orättvisor. I en och samma studiegrupp kan det finnas studerande som får alltifrån utbildningsbidrag, särskilt vuxenstudiestöd till studiemedel. För vår del tycker vi inte att det är rimligt att någon skall behöva skuldsätta sig för att få grundläggande utbildning på grundskoleoch gymnasienivå. För att lösa det problemet har vi föreslagit en höjning av vuxenutbildningsavgiften, ett förslag som ju riksdagen röstade ner häromveckan. I den debatten förde också de moderata och folkpartistiska företrädarna fram sina krav om kraftiga nedskärningar av vuxenstudiestödet. Det är visserligen ingen nyhet, herr talman, att de båda högerinriktade partierna vill skära ner på vuxenstudierna, men jag blev ändå häpen över att man går så oerhört långt när det gäller att beskära vuxenstudiestödet. I det betänkande som vi nu diskuterar tar folkpartiet och moderaterna ytterligare några steg i den här riktningen. I konkurrensen om att lägga sig längst till höger segrar nu folkpartiet med bred marginal. Man vill göra nedskärningar för komvux med ca 100 milj.kr., vilket motsvarar 10 90 av de samlade resurserna. Lärarnas riksförbund riktar i sin tidning utomordentligt hård kritik mot både moderata samlingspartiet och folkpartiet och säger bl.a. att i år försöker folkpartiet inte ens gömma sig bakom det falska argumentet att man vill skära ner på komvux för att kunna slå vakt om ungdomsskolan. Tiotusentals människor skulle berövas möjligheten till vuxenstudier, om folkpartiet fick igenom sitt förslag. Herr talman! När jag nyss hörde Pär Granstedt insåg jag att det är valår och 105 att vi börjar närma oss valdagen. Det var ganska intressant. Jag minns debatten förra året här i kammaren. Då företrädde Larz Johansson centerpartiet. Han gick till mycket hårt angrepp mot moderata samlingspartiet och folkpartiet för deras nedskärningspolitik när det gäller vuxenutbildningen. Det var intressant att höra att Pär Granstedt inte med ett ord nämnde de två borgerliga kompanjonernas nedskärningspolitik, dessa två borgerliga partier som centerpartiet tänker, förmodar jag, bilda regering med efter valdagen om det går som det inte får gå i valet. Däremot riktade Pär Granstedt kritik mot det socialdemokratiska partiet, och denna kritik kan jag delvis instämma i. Men det är väl inte tillsammans med socialdemokraterna som centerpartiet skall bilda regering, utan det är ju med moderaterna och folkpartiet. Pär Granstedts tystnad på denna punkt var ganska anmärkningsvärd och kontrasterar, som sagt, enormt mot Larz Johanssons frejdiga angrepp under förra riksmötet mot dessa partier. Vi vet alla att vuxenutbildningsreformerna inte avsatt så positiva resultat som vi hade hoppats. Det har varit svårt att nå dem som skulle ha störst behov av att studera. Utbildningsklyftorna är fortfarande stora och tenderar i vissa fallt.o.m. att öka. Detta kommer vi inte till rätta med genom att skära ner anslagen utan genom att öka dem och genom att förbättra möjligheterna till vuxenstudier. Det är den vägen vi i vpk vill gå. Det är därför vi vill satsa ytterligare 10,6 milj.kr. motsvarande 50 000 timmar som skall avse grundläggande utbildning för vuxna. På många håll är det i dag kö till grundvux, och eleverna ges inte tillräckligt många timmar för att i rimlig tid nå utbildningsmålet. Det rimmar rätt illa med vad som står i bl.a. vuxenutbildningslagens 2 §. I denna paragraf står det: Varje kommun skall genom lämpliga åtgärder söka nå dem i kommunen som har rätt till grundvux och motivera dem att delta i undervisningen. Herr talman! På en del håll hävdas att företagens personalutbildning kan tillgodose behovet av vuxenutbildning eller ersätta den samhälleliga vuxenutbildningen. Men då skall vi vara på det klara med att det mesta i fråga om personalutbildning faktiskt satsas på dem som redan har en god eller mycket god utbildning. Och hur går det för alla dem som inte arbetar i de stora vinstrika företagen med stinna förnyelsefonder? Hur går det, Kerstin Keen, för kvinnorna och människorna i glesbygden? Och hur går det med kulturoch bildningsperspektiven, om man nu får använda så gammalmodiga begrepp? Jag tycker att det var ganska fascinerande och litet rörande att höra Kerstin Keens panegyrik över det företag där hon själv är anställd, nämligen Volvo, och dess insatser i fråga om utbildningsverksamheten. Jag är inte fullt lika imponerad. Jag tycker att Kerstin Keen skall undersöka vem som får del av denna personalutbildning. För egen del anser jag att det inte är Pehr Gyllenhammar utan demokratiskt valda krafter i vårt land som skall se till att vuxenutbildningen är bra och omfattar alla människor som behöver den. Herr talman! Vi ser folkhögskolorna som ett utomordentligt viktigt inslag i vårt utbildningsväsende. De utgör ett alternativ till den vanliga skolan, och de är ett viktigt kulturoch regionalpolitiskt instrument. De kan tillgodose folkrörelsernas och organisationernas egna utbildningsbehov. Därför tycker vi att antalet elevbidragsveckor är alltför snålt tilltaget. Vi vill plussa på 6 000 elevveckor till en kostnad av knappt 4 milj.kr., och vi vill också genom ett särskilt statsbidrag ge folkhögskolorna möjlighet att delta i en bred datautbildning för vuxna. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservationerna 3, 4, 7, 17, 29 och 31 i utbildningsutskottets betänkande 18.

Herr talman! Bo Hammar hävdade att folkpartiet vill skära ned anslagen till komvux. Jag håller inte alls med om det. Visst kan vi tvista om ord, men vi i folkpartiet har aldrig sagt att vi vill skära ned anslag. Vad vi vill göra är att förändra finansieringen, och det är faktiskt en mycket stor skillnad. När AMU nu har övergått från att ha varit anslagsfinansierat till att vara uppdragsfinansierat har verksamheten inte minskat — tvärtom, den har ökat. Det är min fulla övertygelse att detsamma skulle ske med komvux. Visst är det de stora företagen som är först när det gäller personalutveckling. Men jag har på sistone, och inte minst inför hösten, blivit inbjuden till så många småföretag för att tala om personalutveckling att jag vill hävda att detta är något som sprider sig långt utanför storföretagen och att det inte bara handlar om sådant som arbetsgivaren vill ha. Inte minst får kvinnorna i stor utsträckning del av denna personalutveckling. Det skulle vara intressant att få bjuda in Bo Hammar till att studera både stora och små företag och se vilka i dessa företag som får del av personalutvecklingen. Då skulle han få se att det inte bara är de som har mest utbildning som får del av den. Denna personalutveckling sprider sig till många grupper inom både stora och små företag. Och det intressanta är att företagen börjar experimentera i pedagogik. Det är företagen som börjar tröttna på att det offentliga utbildningsväsendet alltför ensidigt har hållit sig till klassrummet, vilket vi vuxna inte alltid tycker är så särskilt intressant. Väldigt många vuxna, inte minst de som är i 40-årsåldern och som fick bara litet utbildning för 25-30 år sedan, vill inte tillbaka till skolbänken. Då gäller det att hitta nya former för utbildning för dem. Det var därför som vi tyckte att komvux skulle få ägna sig åt försöksverksamhet. Jag ser med glädje fram mot att det bland företagen, stora som små, börjar experimenteras just när det gäller 40-åringarna.
Herr talman! Bo Hammar var bekymrad över att jag inte gick tillräckligt hårt åt moderater och folkpartister. Bo Hammar hänvisade till vad Larz Johansson sade för ett år sedan. Det skulle jag också kunna göra. Det finns emellertid vissa konstanter i politiken, vissa problem som dyker upp varje år. Det blir litet tradigt om man också skall föra fram precis samma argument varje år. Jag tycker att Larz Johansson gjorde upp med moderater och folkpartister på ett ganska förtjänstfullt sätt förra året, och jag har inte någon anledning att upprepa det som han sade. Särskilt anmärkningsvärd tycker jag att moderaternas inställning på detta område är. För folkpartiet handlar det mer om en tilltro till möjligheterna att externfinansiera en del av komvux. Detta kan man ha olika uppfattningar om. Vi i centerpartiet tror inte lika mycket på det. Men när det gäller moderaterna handlar det verkligen om en nedrustning av komvux. Men det är politiskt inte särskilt intressant, eftersom moderaterna ensamma inte lär kunna genomföra en sådan nedrustning av komvux hur gärna de än vill. Om socialdemokraterna däremot hade haft en mer progressiv inställning till den fria folkbildningen, hade vi kunnat få en majoritet i kammaren för kraftiga förstärkningar i fråga om detta oavsett valutgången i höst, och vi hade kunnat få det redan nu. Det är därför som socialdemokraternas ljumma inställning här är så beklaglig — det är den som är avgörande för att folkbildningsverksamheten inte tillförs mer pengar nu. Det var detta som jag fann anledning att betona, eftersom det är det som är det aktuella problemet just nu.
Herr talman! Jag vill säga till Kerstin Keen att det inte bara är jag som har uppfattningen att ni vill skära ned kraftigt på komvux. Får jag citera tidningen Skolvärlden, där det heter i en ledare: ”Trots bedyranden om motsatsen måste detta tolkas som en negativ inställning till komvux från folkpartiets sida. Det är mycket märkligt att det just är folkpartiet som har den mest negativa inställningen till komvux.” Jag tror inte att jag har missförstått er inställning, utan det är nog en ganska allmän uppfattning att det förhåller sig på det här sättet. Sedan vill jag gärna acceptera Kerstin Keens inbjudan att komma och studera personalutbildning och personalutveckling. Men jag vill också rekommendera henne att läsa den utredning som har gjorts om vilka som i allmänhet får del av personalutbildning — och det är inte de svagaste i vårt samhälle, det är inte de som har den kortaste utbildningen, det är inte de som mest skulle behöva vidareutbildning. Pär Granstedt spottade i sitt andra inlägg upp sig mot de borgerliga vännerna i moderaterna och folkpartiet. Jag är naturligtvis ense med honom om att om vi hade fått socialdemokraterna att gå längre hade vi kunnat åstadkomma ett bättre betänkande och få fram mer pengar till vuxenutbildningen. Det är helt riktigt. Men jag noterar också att Pär Granstedt säger att det inte är så förfärligt intressant politiskt vad moderaterna — och jag förmodar att det också gäller folkpartiet — säger. Men ni har sagt att ni skall bilda regering med dessa partier om ni vinner valet i september. Vi kan väl inte tänka oss att centerpartiet, som uppenbarligen blir det minsta partiet i en sådan regering, skall få dominans för sin politik, utan det blir väl moderaternas och folkpartiets nedskärningspolitik som kommer att prägla också inställningen vad gäller vuxenutbildningen.
Herr talman! Bo Hammar återkommer i sitt inlägg till artikeln i Skolvärlden. Vi har läst den, och det finns ett för länge sedan inskickat svar, som vi hade hoppats skulle komma in i tidningen före den här debatten. Det svaret trycker på att även Skolvärlden faktiskt kan missuppfatta detta med nedskärningar. Gång på gång —i vår motion och i våra inlägg — försäkrar vi att det är en förändrad finansieringsform vi vill komma fram till. De 100 milj.kr. som vi möjligen kan komma att spara — samtidigt som vi ökar resurserna för grundvux, precis som Bo Hammar vill göra — skulle faktiskt användas till ungdomsskolan. Bo Hammar hävdade i sitt tidigare Prot. 1987/88:110 inlägg att vi inte har gått ifrån det förslaget, och jag vill peka på att det är 28 april 1988 precis dessa 100 milj.kr. som vi använder: Vi föreslår 70 miljoner till mindre klasser och 30 miljoner till fortbildning av lärare. Och jag vill upprepa det jag sade i mitt tidigare inlägg, nämligen att arbetsgivarna väl ändå inte kan betala skolan för ungdomarna, i synnerhet inte grundskolan!
Herr talman! Det är klart att det alltid är besvärligt att sia om framtiden. När man ser på vad socialdemokraterna stod för i valrörelsen 1982 och jämför det med den politik regeringen har fört, inser man att mycket kan hända. Men det är faktiskt så att i en koalitionsregering brukar mer extrema ståndpunkter i allmänhet få vika. Det är helt klart att centern inte kommer att medverka i en regering som genomför en avrustning på vuxenutbildningens område. Jag har fått uppfattningen att folkpartiet inte heller har en sådan inställning. De som verkligen vill göra stora nedskärningar på detta område är moderaterna. De är isolerade i sin ståndpunkt och lär svårligen kunna få till stånd en riksdagsmajoritet för en sådan politik vare sig de är i regering eller inte. Detta är ungefär detsamma som moderaternas ständiga tal om att skära ned biståndet. När vi kom i regeringsställning ökade biståndet — och hade en mer positiv utveckling än när vi sedan fick en socialdemokratisk regering. Den där typen av våldsamt trummande brukar inte ha någon vidare effekt när man senare skall sitta i en koalitionsregering. Jag är därför inte speciellt bekymrad på den punkten. När det gäller studiecirkelverksamheten noterar jag att folkpartiet vill höja schablonbidragen precis som vi. Deras förslag kanske inte är exakt likadant, men det finns en likartad inställning. Det finns en likartad inställning också när det gäller uppsökande verksamhet i bostadsområden. Jag kan alltså mycket väl tänka mig att en borgerlig regering skulle kunna genomföra förbättringar när det gäller folkbildningsverksamheten trots de domsbasuner som ljuder från moderaterna för närvarande.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket mer. Jag trodde att Pär Granstedt hade begärt replik på mitt anförande, men det verkade som om han denna gång hade begärt replik mot Göran Allmér. Det var ett strålande exempel, som belyser bristen på harmoni i det borgerliga lägret. Det är nog inte så enkelt, Pär Granstedt, att man kan säga att en ny borgerlig regering kommer att präglas av centerns politik. De andra krafterna är mycket starkare än ni är. Men detta är, herr talman, en i högsta grad hypotetisk fråga. Jag tror inte att vi behöver ägna speciellt mycket kraft åt detta problem, som jag utgår från inte kommer att uppstå. Till Kerstin Keen vill jag bara säga: Ni i folkpartiet tycks ha en fenomenal förmåga att bli missförstådda när det gäller er politik i fråga om vuxenutbildning. Det var likadant förra året, efter era insatser här i riksdagen, när vi 109 Prot. 1987/88:110 diskuterade de här frågorna på Skoltema 87. Där fick ni en väldig kritik från lärarkåren och andra som var engagerade i komvux. Nu upprepas kritiken. Anslag till vuxenutbild Om den är felaktig och allt är ett missförstånd, då får jag rekommendera er att försöka uttrycka er litet klarare, så att alla begriper vad er politik går ut på. Jag läser också era förslag så, att de handlar om just kraftiga nedskärningar.

Herr talman! När jag lyssnade till de första inläggen kände jag igen alla argument från när moderaterna och folkpartiet förra året försvarade sina stora nedskärningar. Däremot kunde jag, trots mycket vackra ord, inte uppfatta så mycket i sak vad dessa partier sade på LR:s Skoltema i Älvsjö i höstas. Då, på Alla helgons dag, var det någon sorts väckelsemöte om vuxenutbildningen, till vilket moderaternas och folkpartiets talesmän kom och lovade bot och bättring inför Sven Salin och alla lärarna på konferensen. Men i dag vet vi vad de löftena är värda. Nu vet vi att folkpartiets och moderaternas omvändelse var av någon sorts tillfällig natur. Nu vet vi att det i stället för en positivare syn på vuxenutbildningen blev motioner om nedskärningar om ca en tredjedels miljard kronor. Men i dag har vi till skillnad mot i höstas — trots de vackra orden — fått helt klara besked. Det är besked som egentligen inte kan misstolkas: Folkpartiet och moderaterna står inte på de vuxenstuderandes sida, trots alla dessa ord. Jag upplever dessa vackra ord som uttryck för hyckleri, när de används som motivering för att göra så dramatiska nedskärningar som det här är fråga om.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 Det är därför positivt att regeringen prioriterar de vuxenstuderande i budgeten, så att det också i år föreslås några reformer. Jag tänker på inrättandet av en ny folkhögskola, på ett nytt statsbidragssystem för grundläggande svenskundervisning för invandrare, på det nya tilläggsbidraget för studiecirklar inom den fria resursanvändningen, ökningen av antalet vuxenstudiestöd m.m. Den satsning på över 3 miljarder kronor — eller om vi räknar in vuxenstudiestöden, över 4 miljarder kronor — som föreslås i budgetpropositionen är naturligtvis en rejäl satsning.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 Beror det månne på att folkpartiet nu inte längre har några människor med en kort utbildning bland sina aktiva? Ni försvarar nu era nedskärningar med att företagens interna utbildning ökar. Kerstin Keen sjöng någonting av företagsutbildningens höga visa här tidigare. Ett tag tyckte jag att det lät som om Volvo skulle kunna överta allt vad vuxenutbildning heter i samhället. Det är bra att företagsutbildningen också ökar. Man kan emellertid göra väldigt många invändningar, om man använder detta som ett argument för att ersätta den allmänna vuxenutbildningen. Hur är det för det första med företagsutbildningens profil? Är det så att de med kort utbildning får mest utbildning? Nej, i förrgår kunde vi läsa i Expressen att under våren 1987 genomgick endast 18 96 av LO:s medlemmar personalutbildning, medan motsvarande siffra var 36 20 för TCO:s medlemmar och 46 96 för SACO/ SR:s medlemmar. Kerstin Keen sade tidigare i en replik att man har en positiv utveckling. Jag kan då upplysa om att under de fem senaste åren har skillnaderna emellan hur mycket LO-grupper och SACO-grupper får delta i företags internutbildning snarast ökat, inte minskat. Folkpartiet för här en märklig argumentation. Argumentationen går i stort sett ut på att eftersom komvux inte når tillräckligt många av de med kort utbildning, skall komvux skäras ned och ersättas med personalutbildning, som knappast når några med kort utbildning. Jag tycker nästan att det låter som ett referat från den politiska debatten i Grönköping. Företagsintern utbildning är inget alternativ för dem som inte har arbete. Det är ofta inte heller något alternativ för anställda i småföretag eller för småföretagarna själva. Komvux, studieförbunden och folkhögskolorna behövs, även för anställda i de större företagen. Det gäller bl.a. för dem som inte väljs ut att delta i personalutbildning. Det kommer att behövas en vuxenutbildning som är öppen för alla. Jag kan exemplifiera det med de Volvoanställda som Kerstin Keen inte kommer att välja ut för personalutbildning. Det är fel att, som Kerstin Keen, tala om dessa 4 miljarder kronor som något mycket litet och ganska obetydligt jämfört med all företagsutbildning. Samhällets vuxenutbildning är ingen liten del och det är framför allt ingen obetydlig del. Kerstin Keen talade ganska mycket om sina erfarenheter ifrån Sveriges största verkstadsföretag på en sida av direktörsbordet. Jag har också erfarenheter ifrån ett annat av storföretagen i Sverige. Det gällde emellertid mer att engagera människor för fackliga studier och andra studier. Kerstin Keen borde betänka att det finns uppgifter på att nära två tredjedelar av alla vuxenstuderande är kvinnor. Folkpartiet vill helt enkelt skära ned bidraget i dess olika former till kvinnors vuxenutbildning med ungefär 200 milj.kr. Det är att rycka undan ett av fundamenten för jämställdhetsarbetet. Så länge folkpartiet har denna inställning, kan andra förslag från folkpartiet när det gäller jämställdhetsarbetet knappast tas på allvar. När folkpartister och moderater angrips för sina stora nedskärningar försöker de alltid bagatellisera det här. Miljoner i ett riksdagsbeslut är ju på något sätt anonyma. Om Kerstin Keen försöker fördela sina nedskärningar runt om i landet, blir det minus 25 milj.kr. till de vuxenstuderande i hennes eget län, Göteborgs och Bohus län. Vad skulle det få för effekter på utvecklingen i detta län? Herr talman! Det jag har anfört hittills utgör mer än väl skäl för att säga nej till alla de reservationer där folkpartiet och moderata samlingspartiet föreslår nedskärningar. De flesta av de nedskärningar som föreslås i reservationerna har dessutom en profil som kraftigt missgynnar människor med kort utbildning. Moderaterna vill spara på tilläggsbidraget för svenska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå. Däremot vill man satsa på universitetscirklar. Moderaterna vill skära ned stödet till kulturverksamheten, vilket vi vet drabbar glesbygdsbor. Jag vill fråga Kerstin Keen och Göran Allmér om de egentligen har tänkt igenom hur stora nedskärningar de föreslår. Har Kerstin Keen tänkt på att om riksdagen skulle besluta att spara 100 miljoner på komvux enligt ert förslag, skulle det innebära att kanske nära 600 lärare skulle bli arbetslösa och att ungefär 10 000 heltidsstuderande skulle bli av med sin studieplats redan om någon månad? Skall ni täcka det med avgifter? Det blir mycket höga avgifter. Hur höga avgifter kan Kerstin Keen tänka sig för en deltagare i komvux? Sedan vill jag gärna säga, litet vid sidan om, att det var rörande att höra Pär Granstedts försvar av folkpartiet. Det gick ut på att just folkpartiet inte vill skära ned så mycket. Inom parentes sagt vill folkpartiet skära ned dubbelt så mycket som moderaterna på komvux. Har Göran Allmér tänkt på att över 90 miljoner i sänkta bidrag till studieförbunden, motsvarar bidraget för ungefär 20 000 studiecirklar och nästan ett par 100 000 deltidsstuderande? Har ni båda tänkt på att era kraftiga nedskärningar i vuxenstudiestöden skulle ställa tusentals personer med kort utbildning, varav två tredjedelar kvinnor, utanför möjligheten att skaffa den utbildning de önskar och behöver? När ni sedan försöker dölja alla dessa, som jag menar, för de vuxenstuderande så katastrofala förslagen, lägger ni ut rökridåer. Det är rökridåer i form av reservationer om försöksverksamhet, annan fördelning av timmarna på komvux, uppsökande verksamhet, datautbildning för kvinnor, studiecirklarnas längd, utredningar och annat. Det är möjligt att mycket av detta skulle behövas och att vi skulle kunna klara av vuxenutbildningen med era små ekonomiska ramar. Varför tycker inte ni, som majoriteten, att det är bättre att de vuxenstuderande får behålla sina pengar? En del av vpk:s och centerpartiets reservationer innehåller väl motiverade förslag, som dock inte ryms inom ramen för vad vi har bedömt som rimligt att Prot. 1987/88:110 satsa på vuxenutbildning. Några av reservationerna innebär förslag som är 28 april 1988 onödiga eller där majoriteten inte delar reservanternas uppfattning. Sammanfattningsvis kan vi väl ändå konstatera att vi liksom tidigare år står varandra ganska nära i våra bedömningar, i varje fall om vi ser det relativt och jämför med de stora skillnader som finns mellan oss å ena sidan och moderata samlingspartiet och folkpartiet å andra sidan. När Pär Granstedt diskuterar centerns reservationer — jag lyssnade även på hans senare inlägg — låter det som om socialdemokratiska regeringar skulle ha behandlat vuxenutbildningen snålt. Så är det ju inte! Vuxenutbildningen har varit prioriterad under de socialdemokratiska regeringsåren. Pär Granstedt och andra centerpartister har inga som helst underlag för att kunna påstå något annat. Jag vill tillägga att i Pär Granstedts inlägg sades det mycket om knappt en och en halv promille i anslagen som skiljer majoritetens förslag från centerns reservationer. Beträffande ett par av centerns reservationer — exempelvis den som gäller handikappverksamhet i studieförbund — vill jag säga att de friare reglerna och det nya tilläggsbidraget innebär stora förbättringar för verksamheten. När det gäller studiecirklar i näringsoch kostlära är detta en mycket viktig verksamhet. Men såvitt jag vet har studieförbunden utan några särskilda pekpinnar från riksdagen startat en mycket omfattande verksamhet på detta område. Herr talman! Jag har noggrant läst de borgerligas reservationer i syfte att där försöka finna någon sorts substans för en borgerlig politik för vuxenutbildningen. Jag fann då att nio reservationer hade enbart moderater som undertecknare, åtta hade enbart folkpartister som undertecknare, åtta hade enbart centerpartister som undertecknare, två var gemensamma för folkpartiet och moderaterna och en var gemensam för folkpartiet och centern. Hör och häpna: Inte en enda av dessa 28 borgerliga reservationer var gemensam för de borgerliga partierna. Folkpartiets och moderaternas reservationer går ut på att skära ned, och centerns reservationer innehåller ett begränsat överbud. Till Pär Granstedt vill jag säga att inför höstens val är det för väljarna helt ointressant vad centern föreslår. Det intressanta är vilka satsningar det blir på detta område med en fortsatt socialdemokratisk regering eller med en borgerlig regering. Här sitter Kerstin Keen och Göran Allmér och representerar tre fjärdedelar av de borgerliga riksdagsmännen. De vill skära ned ca 350 milj.kr. på dessa anslag. Vad skall Pär Granstedt med sin fjärdedel av de borgerliga riksdagsledamöterna kunna göra åt detta? Sanningen är att Pär Granstedts förslag om ökade satsningar aldrig skulle komma att förverkligas i en borgerlig regering. En röst på Pär Granstedt i höstens val är absolut inte en röst för mer pengar till vuxenutbildningen. Nej, en röst på Pär Granstedt i höstens val är en röst på en borgerlig regering som mycket kraftigt kommer att begränsa de korttidsutbildades möjligheter att studera. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ingvar Johnsson började med att säga att han kände igen mycket av det som sagts från föregående års debatter. Jag måste säga att det fanns inte heller mycket nytt i Ingvar Johnssons sätt att argumentera. Nu liksom tidigare använder han sig av kolossala överdrifter, och han blandar ihop en del saker. Ingvar Johnsson är ovarsam med orden och inte minst med siffrorna. Han säger att vi ägnar oss åt ”jättelika nedskärningar” och ”dramatiska nedskärningar”. Vi försöker inte att bakom rökridåer — som Ingvar Johnsson gör gällande — dölja syftemålet med vår politik då det gäller vuxenutbildningen. Låt oss titta på dessa jättelika, dramatiska nedskärningar. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen föreslår vi från moderat sida ett i jämförelse med innevarande budgetår oförändrat anslag. Är detta jättelika, dramatiska nedskärningar? När det gäller folkhögskolorna, Ingvar Johnsson, föreslås inte någon som helst förändring jämfört med budgetförslaget. Kommer vi in på studieförbunden har vi där sagt nej till vissa ökningar som har föreslagits i årets budgetproposition. Vi har kvar vår uppfattning att anslaget för den kulturella verksamheten är så stort att det där går att spara drygt 30 milj.kr. Så förhåller det sig alltså med det som Ingvar Johnsson karakteriserar med stora ord som ”jättelika nedskärningar” och ”dramatiska nedskärningar”. Ingvar Johnsson blandar in vårt sätt att finansiera en del av verksamheten vid studieförbunden och räknar det tydligen som en besparing. Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett överförande av 70 milj.kr. av vuxenstudiestödet. Vi föreslår ett betydligt högre belopp, och vi gör det för att vi menar att på det sättet kommer dessa pengar onekligen de korttidsutbildade bäst till del.

Herr talman! Ingvar Johnsson hävdade att jag sjöng personalutvecklingens höga visa. Vad det var Ingvar Johnsson ägnade sig åt vet jag inte riktigt, men det lät som en litania, kanske allra mest över moderaterna och i synnerhet över mig. Nog kan jag hålla med Göran Allmér om att Ingvar Johnsson använder många överdrifter och är synnerligen ovarsam med siffror. Inte kan väl Ingvar Johnsson påstå att i innevarande budgetproposition har stödet till vuxenutbildningen ökat med 4 miljarder kronor? Det måste väl ändå ha varit en felsägning? Var är de 4 nya miljarderna? Vidare noterar jag ett intressant faktum när Ingvar Johnsson tar upp ett par nya reformer som han är glad över. Bl. a. är det en ny folkhögskola, den katolska folkhögskolan som vi i folkpartiet har kämpat för. Förändrade regler för sfi hoppas Ingvar Johnsson skall komma, och det har vi också kämpat för. Det är uppenbarligen så att vi som inte alls bryr oss om kortutbildade och andra faktiskt driver regeringen framför oss. Ingvar Johnsson säger att 600 lärare skulle bli arbetslösa om en vad vi kallar för en förändrad finansiering av komvux skulle genomföras. Jag frågar då Ingvar Johnsson hur många AMU-lärare som blev arbetslösa när AMU gick över från att vara anslagsfinansierat till att vara avgiftsfinansierat. Hur kan det komma sig att AMU på ett enda år lyckats komma med allmänna = Prot. 1987/88:110 kurser för 78 milj.kr., ungefär lika mycket som vi i dag anser att komvux, 28 april 1988 som har verkat på detta område mycket längre än AMU, skulle ha möjlighet att avgiftsfinansiera? SÖ självt har ju sagt att man anser att yrkesutbildningen i komvux regi borde minska så att den kan bli avgiftsfinansierad. Till sist, innan min taletid rinner ut: Att vi inte skulle satsa på de verkligt korttidsutbildade anser jag vara en lögn. Vi önskar ju öka omfattningen av grundvux med 50 000 timmar, och vi önskar öka utbildningen i särvux för dem som absolut ingen arbetsgivare tar hand om. Nog värnar vi om de verkligt korttidsutbildade, Ingvar Johnsson!
Herr talman! Ingvar Johnsson har av föregående talare blivit beskylld för att vara litet nonchalant med siffror. Jag vill när det handlar om våra siffror i centerpartiet gärna sälla mig till den kritiken. Knappt en och en halv promille får Ingvar Johnsson våra förslag till. Förmodligen beror allt på hur pass stor summa man väljer att jämföra med. Men det som är intressant är att jämföra vad socialdemokraterna vill satsa på studieförbunden och vad vi vill satsa på studieförbunden. Detta är i alla fall intressant för studieförbunden. Då kan man konstatera att skillnaden mellan socialdemokraternas och vårt förslag är drygt 5 20. För att vara på ett år tycker jag att det inte är så dåligt. När det gäller folkhögskolorna är skillnaden något mindre — drygt 1 960. Men här gäller en väsentlig princip: Om man tillåter nya folkhögskolor, skall man också släppa till studieveckor för ändamålet. Det tror jag är en väldigt viktig princip för Folkhögskolesverige. Jag vill påminna om att jag i mitt inledningsanförande koncentrerade mig på just folkbildningsverksamheten. Det är där som vi riktar den starkaste kritiken mot nuvarande utskottsmajoritet. I det avseendet tycker jag att det är berättigat att säga att regeringens ambition är svag. Faktum är att det är en urholkning av stödet till den fria folkbildningen som regeringen gör sig skyldig till. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna i praktiken hämtar sitt stöd från konservativt håll för att kunna genomföra en sådan här politik — det är realitet! Sedan bekymrar sig naturligtvis också Ingvar Johnsson för vad som kan hända efter valet. Ja, apropå valtal: Ingvar Johnssons anförande var det verkliga valtalet. Vad han sade lät som avslutningen på en valdebatt. Jag tycker att det är viktigt att först och främst konstatera att vad vi i dåg behandlar är frågor där vi i morgon skall fatta beslut. Det gäller alltså anslagen för nästa budgetår. Därför är det naturligtvis den här riksdagens ansvar att se till att de blir så bra som möjligt. Med en annan inställning från socialdemokraternas sida hade vi kunnat få den förstärkning av folkbildningens arbetsmöjligheter som vi tycker är välbehövlig. Även i en framtid måste varje regerings politik baseras på riksdagens inställning och på hur majoriteten i riksdagen ser ut. I det avseendet är det nog bara att konstatera att ju starkare centerpartiet är efter valet, desto starkare stöd kommer folkbildningen att ha i riksdagen.
Herr talman! Det är upprörande att jag av samtliga tre borgerliga . debattörer beskylls för att vara vårdslös med siffror utan att man har ett uns av bevis. Jag har alla siffror här när det gäller de borgerliga partiernas förslag till besparingar på olika anslag. Jag har inte nämnt en enda felaktig siffra. Moderata samlingspartiet vill spara 354,9 miljoner. Folkpartiet vill spara 295,9 miljoner. De 61 miljoner som är ert överbud är detsamma som 1,59co, Pär Granstedt, av de 4 miljarder kronor som anslagen till vuxenutbildningen handlar om och ingenting annat! Er taktik, Göran Allmér, går ut på att plocka ut bitar. Ni säger: Det är väl inte så farligt med 50 miljoner här och 100 miljoner där. Men 100 miljoner hit och 100 miljoner dit blir så småningom också pengar. Sedan till Kerstin Keen när det gäller detta med avgifter och hennes jämförelser med AMU etc. Eleverna på AMU betalar väl inga avgifter. Förra året blev jag inte motsagd av folkpartiets representant när jag här i kammaren påstod att ett komvuxbetyg med folkpartiets uppläggning skulle kosta 6 000-8 000 kr. Jag undrar om Kerstin Keen har bevis för att det skulle förhålla sig annorlunda. Jag förstår varför hon inte sade någonting om jämställdhetsfrågorna. Vilket besked kan Kerstin Keen ge de svenska kortutbildade kvinnorna? Kerstin Keen vill ju skära ned anslagen med 200 milj.kr. i detta sammanhang. Sedan till Pär Granstedt. Jag har också siffror som visar hur anslagen till vuxenutbildningen har ökat under de sex år som vi har haft regeringsmakten. Anslagen till vuxenutbildningen har ökat med 59 96 sedan 1982/83. Det är betydligt mer än ökningen av anslagen i statsverksbudgeten totalt uppgår till och det är betydligt mer än vad kostnadsprisindex och annat uppgår till under de här åren. Sedan beträffande centern och en borgerlig regering. Vad Pär Granstedt inte tycks ha fattat är att på den tiden då vi hade borgerlig regering utgjorde centern och folkpartiet, som var för vuxenutbildning, tre fjärdedelar av den borgerliga riksdagsgruppen. Då fick Gösta Bohman och moderaterna, som var ensamma om sin uppfattning och som endast utgjorde en fjärdedel av den borgerliga riksdagsgruppen, ge sig. I en tänkt borgerlig regering kommer Pär Granstedt och hans partivänner dock att få ge sig i de frågor som handlar om vuxenutbildningen. I en tidigare replik sade Pär Granstedt att centern inte kommer att medverka i en regering som skär ned vuxenutbildningen. Men det tror jag är lika litet värt som talet om att centern inte skulle vara med i en regering som laddade kärnkraftverk.
Herr talman! Vi politiker brukar beskyllas för att prata förbi varandra. Det är väl vad vi fick prov på alldeles nyss här. I mitt inledande inlägg koncentrerade jag mig uttryckligen på den fria folkbildningen. Det var i det avseendet som jag riktade kritik mot socialdemokraterna för deras njugghet. Jag upprepade i min senaste replik att det är på den punkten som jag riktar kritik mot socialdemokraterna. Men Ingvar Johnsson svarar med att hänvisa till den totala ökningen av anslaget till vuxenutbildningen. Det är faktiskt något av goddag-yxskaft. Jag har Prot. 1987/88:110 nämligen inte talat om det totala anslaget till vuxenutbildningen, utan jaghar 28 april 1988 talat om socialdemokraternas inställning till studieförbund och folkhögskolor, till den folkrörelseanknutna folkbildningen. Jag har uttryckligen talat om att det är vad det handlar om. Sedan till det här med matematik, Ingvar Johnsson. Uppriktigt sagt vet jag inte om det som nu har inträffat är någonting som grasserar inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag hade samma exercis här i kammaren för någon vecka sedan med Barbro Nilsson. Jag tror att det är viktigt att ni går på kurs i matematik och lär er skillnaden mellan procent och promille. 61 miljoner är inte 1,5 Ko av 4 miljarder, utan det är 1,5 20. 1 Fo är faktiskt tio gånger mer än 1 Joo. Jag beklagar, Ingvar Johnsson. Om Ingvar Johnsson hade lyssnat på den debatt som jag hade med Barbro Nilsson, skulle inte det här misstaget ha behövt upprepas. Det är litet väl fatalt för den socialdemokratiska riksdagsgruppen att samma misstag görs två gånger. Det viktiga för studieförbunden är naturligtvis inte hur våra förstärkningar till studieförbund och folkhögskolor — det är ju vad det framför allt handlar om -— ställer sig i relation till det totala vuxenutbildningsanslaget. Det som är intressant för studieförbunden är hur mycket anslagen skulle öka med centerns förslag. Då är man alltså uppe i drygt 5 96. Det är den intressanta siffran för dem som verkligen berörs. Till sist vill jag när det gäller ”regeringsexercisen” säga att det inte är så — och det bör Ingvar Johnsson veta — att man kommer fram till regeringsbeslut genom några enkla matematiska omröstningar. I stället gäller det ju att lägga fram förslag till en politik som har förutsättningar att få stöd i riksdagen. Jag vågar hävda att det kommer att bli svårt att få stöd för en nedrustningspolitik på vuxenutbildningens område i framtiden. Ju starkare centern är, desto starkare är också stödet för folkbildningsarbetet i riksdagen.

Herr talman! Nu börjar det bli ett verkligt gräl, inte minst om matematikundervisning och matematikkunskaper, och det kanske kan passa när vi i utbildningsutskottet gång på gång de senaste veckorna har diskuterat huruvida matematik skall vara ett allmänt ämne inom yrkesutbildningen eller inte. Det är också intressant med det storgräl som Ingvar Johnsson börjar med oss borgerliga om hur vi skall bilda en regering och att han tar upp det just i dag när alla i kammaren har blivit åsyna och hörande vittnen till det jättestora grälet inom det socialdemokratiska partiet. Jag vill också komma tillbaka till det som Ingvar Johnsson sade om att vi klandrade honom för ovarsamhet med siffror. Det klander jag framförde gällde vad Ingvar Johnsson sade om att det innevarande år hade kommit 4 nya miljarder. Det fick jag inte svar på. Jag har inte förstått varifrån de 4 nya miljarderna kommer. Dessutom vill jag ta upp detta med avgifterna. Inte är det enskilda individer i AMU som betalar avgifter. Och inte skulle det i första hand — kanske väldigt litet, enligt vår modell — vara enskilda individer som betalade avgifter i komvux. Vi har gång på gång talat om att det är rimligt att arbetsgivarna betalar det som behövs för att en medarbetare bättre, antingen 117 inom den offentliga sektorn eller i det enskilda näringslivet, ökar produktiviteten och effektiviteten på sin arbetsplats. SÖ har ju också sagt att yrkesutbildningen inom komvux är så lik den inom AMU att den borde vara avgiftsfinansierad och att det är arbetsgivaren som skall betala avgiften, inte den enskilde. Till sist vill jag fråga hur i all sin dag Ingvar Johnsson kan komma fram till att vi i folkpartiet vill skära ned med 200 milj.kr. för kvinnorna när vi anser att den totala skattefinansieringen skall minska. Om det gällde mer än hela det beloppet skulle kvinnorna drabbas. Eftersom just kvinnor många gånger är lågutbildade är det väl dem vi skulle värna allra mest, Ingvar Johnsson.

Herr talman! Jag måste säga att Ingvar Johnssons upprördhet över att bli beskylld för att vara ovarsam med ord och siffror inte var riktigt klädsam. I dagens debatt har Ingvar Johnsson onekligen varit kolossalt överdriven i sina omdömen, både beträffande belopp och beträffande omfattningen av nedskärningarna. Jag hävdar fortfarande med bestämdhet att det är ovarsamhet med ord när man talar om att ett förslag till ett oförändrat anslag skulle vara en nedskärning. Det har ännu inte dragits bort pengar från något anslag, och det gäller både anslaget till den kommunala vuxenutbildningen och anslaget till folkhögskolorna. När det gäller anslagen till studieförbunden har jag redovisat vilka besparingar vi har gjort. Jag förstår att Ingvar Johnsson, när han gör sina beräkningar, också plockar in en rad andra anslag som inte behandlas i detta sammanhang men som vi har använt för vår finansiering. Det är inte ett riktigt korrekt sätt att bedriva en debatt på.

Herr talman! Jag förstår att Göran Allmér tycker att det inte är bra att det från denna talarstol sägs hur mycket ni sammantaget vill skära ner inom de olika vuxenutbildningsformerna, inkl. de studiesociala stöden. Men det är fråga om en reell nedskärning. Jag vill ge samma svar till Kerstin Keen. Folkpartiet vill skära ner med över 290 milj.kr., inkl. vuxenstudiestödet. I dag är två tredjedelar av dem som deltar i den samhällsstödda vuxenutbildningen kvinnor, och det finns en stor risk med de kraftiga nedskärningar som folkpartiet föreslår, nämligen att det inte kommer att göras någon annan omfördelning, utan att bara männen slängs ut från denna utbildning. Det är väl det Kerstin Keen har tänkt sig. På tal om siffror var det tydligen roligt att jag råkade säga fel i fråga om procent och promille, så att de borgerliga debattörerna fick något att vara glada över i denna debatt. Jag har inte sagt att vi ökade anslagen med 3 resp. 4 miljarder, utan jag sade att de uppgår till dessa belopp. Det står skrivet i ett manus, och jag har konfererat med mina partikamrater om att det är så. Jag vill till sist säga till Pär Granstedt att han underskattar problemet med bröderna i en tänkt borgerlig regering. Han försöker säga att ingen statsrådspost skulle vara honom så viktig att han skulle kompromissa mot sin uppfattning på detta område. Han säger också att det är nästa års verksamhet — Prot. 1987/88:110 vi talar om. Men vilket besked ger Pär Granstedt till dem som i höst anmäler — 28 april 1988 sig till en flerårig kurs inom komvux? Kan Pär Granstedt garantera dem att anslagen ligger kvar på denna nivå, så att de kan fullfölja den fleråriga kursen även om det blir en borgerlig regering? Herr talman! Vad vi har erfarit här under kvällens debatt är att majoriteten av de borgerliga står för kraftiga nedskärningar av anslagen och att vi socialdemokrater slår vakt om anslagen till vuxenutbildningen. Det är ett viktigt besked till väljarna i höstens val, att det säkraste sättet att inte drabbas av kraftiga nedskärningar är att behålla den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Katolska kyrkan i Sverige har ca 120 000 registrerade medlemmar i 35 församlingar. De flesta är invandrare, och många av dem har bara sextill åttaårig skolutbildning. Det har varit svårt att förmedla svensk folkbildningstradition till invandrarna i kyrkan, men studiearbetet börjar nu ge resultat. Sedan 1979 har arbete pågått med sikte på en katolsk folkhögskola, och 1983 utsågs en interimsstyrelse för denna folkhögskola. Inom den katolska kyrkan i Sverige finns en rad utbildningsoch bildningsbehov att täcka, både internt och i förhållande till samhället i övrigt. Låt mig peka på grundutbildning i svenska, samhällskunskap, kultur etc. för invandrare, allmän kurs för andra generationens invandrare, utbildning av församlingsarbetare, kulturinformation för ordensfolk och präster samt ungdomskurser. Listan kan göras lång. Den svenska katolska kyrkan behöver därför en folkhögskola som ger uttryck för dess livsåskådning i praktiskt arbete bland unga och gamla, bland invandrare och svenskar, bland lekmän, ordensfolk och präster. En katolsk folkhögskola vill ge sina elever utbildning, allmänbildning och personlighetsutveckling, vill stödja och stärka elevernas kulturella och religiösa identitet, fördjupa deras tro och träna deras färdigheter. Skolan vill vara platsen för ett möte mellan människor med olika kulturella bakgrunder och för ett ömsesidigt informationsflöde. Nu är vi alltså framme vid att fatta beslutet om denna katolska folkhögskola. Jag är glad på den nya folkhögskolans vägnar, glad över att utbildningsministern tog fram resurser för att ge utrymme åt den och glad över att utbildningsutskottet ställer sig bakom förslaget. Däremot tycker jag, herr talman, att Kerstin Keens försök att vinna partipolitiska poäng på frågan var onödigt. Det är faktiskt inte folkpartiets tjat som har gett resultat. Det är nämligen så, Kerstin Keen, att vi inte var färdiga att starta skolan förra året. Det berättade jag för Jan-Erik Wikström, men han motionerade ändå, och folkpartiet följde upp det med en reservation i utskottet. Herr talman! Jag sade att vi inte var färdiga att starta förra året. Det beror på att det var jag som var ordförande i interimsstyrelsen för den katolska 119 folkhögskolan. Därför visste jag att vi inte kunde starta förra året. Men nu i höst kan vi det, och då ställer regeringen upp, då ställer utbildningsutskottet upp. Det tackar jag för än en gång.
Herr talman! Jag är glad att även Karl-Erik Svartberg instämmer i frågan om katolsk folkhögskola, och jag beklagar om jag hade fel i att vi var de första som började tala om den. Riktigt är i varje fall att vi reserverade oss förra året och att SÖ absolut inte ville ha denna folkhögskola. SÖ:s styrelse ville inte ha skolan, men ministern stödde folkpartiets reservation. Vi kan väl vara överens om att det är bra att skolan kommer till stånd.
Herr talman! Om detta att skolan kommer till stånd är vi överens, men hur det gick till, det är vi inte överens om. Det var nämligen så att skolöverstyrelsen hade att lägga fram sina förslag utifrån de resursramar man hade. Vad som hänt är att utbildningsministern tog fram nya resurser för att ge utrymme åt skolan. Det är alltså inte någon folkpartimotion eller folkpartireservation som i något sammanhang har fällt utslaget utan just detta att utbildningsministern tog fram nya resurser, och det framgår också mycket tydligt av budgetpropositionens utbildningsbilaga.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg sade det mesta av vad jag tänkt säga. Jag begärde ordet därför att jag råkade sitta med i SÖ:s verksstyrelse och vet att det inte fanns någon negativ inställning till den katolska folkhögskolan. Men man sade att den inte fick plats inom de ramar man hade att arbeta med när man gjorde anslagsframställan. I så fall skulle det krävas ytterligare resurser, och det var precis de ytterligare resurserna som utbildningsministern tillförde. Kerstin Keen bör vara litet mer varsam med vad hon säger.
Herr talman! Är det så att jag har fel på denna punkt, som jag är alldeles för dåligt insatt i, så ber jag om ursäkt för det. Det är mer än vad Ingvar Johnsson kunde göra när han var ovarsam.

Herr talman! Det är en gammal visdom att om terrängen och kartan inte stämmer överens, så är det en fördel att hålla sig till terrängen. Detta bör också gälla anslag för påbyggnadsundervisning inom sfi. Där har vi haft en situation där anslagssystemet inte alls har stämt med verkligheten. Vi har tjatat om detta länge. Det ser nu ut som om vi till sist skall bli bönhörda genom det förslag som har kommit i kompletteringspropositionen. Vi tycker att man borde ha kunnat anpassa anslagsgivningen till verkligheten redan för innevarande budgetår, och det är vad vi uttrycker i den reservation som finns fogad till detta betänkande. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Eftersom nu alla är överens om värdet av de förändrade reglerna finns det ingen anledning att här upprepa skälen till de förändringar som har gjorts. Jag vill bara instämma i vad Pär Granstedt sade och konstatera att det fortfarande finns anledning till att det beslut som skall fattas skall ha verkan från det ögonblick kammaren fattar beslutet och inte från nästa budgetår. Skälet är helt enkelt att de som sysslar med påbyggnadsundervisningen i svenska för invandrare har haft att arbeta med ett system som inte alls motsvarade deras förhållanden. Det finns långa köer ute bland studieförbunden i landet. De skall planera sin verksamhet både för den tid som återstår för detta läsår och för nästa läsår. Ett beslut i dag skulle ge dem en rättidig signal om att pengarna finns och göra det möjligt för dem att delvis komma till rätta med sina köer, delvis också göra de resursbindningar som behövs för nästa läsår. Jag yrkar, herr talman, bifall till centerns och folkpartiets reservation.
Herr talman! Regeringen har i tilläggsbudget II föreslagit resurser för ytterligare undervisningstimmar för såväl grund-sfi som påbyggnads-sfi. Utskottet tillstyrker dessa förslag. Beträffande fördelningen av timmarna för påbyggnads-sfi, som tas upp i reservationen, vill jag nämna följande. Regeringen har i kompletteringspropositionen som riksdagen skall behandla om några veckor föreslagit nya regler för fördelning av dessa timmar nästa budgetår. Utskottet har däremot inte kunnat tillstyrka att reglerna för fördelningen av resurser för påbyggnads-sfi skall ändras under pågående budgetår. Det finns flera skäl till det. Jag tycker det är en viktig princip att de regler som har givits när det gäller verksamhet under ett år också skall gälla till verksamhetsårets slut. Vi har först nu, när kompletteringspropositionen har kommit, fått det underlag som vi skall ha för att diskutera hur det nya bidragssystemet skall se ut under nästa budgetår. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Svensk sjöfarts många problem har debatterats här i riksdagen vid flera tillfällen under senare år. Senast skedde det i slutet av förra året. Det beslut som riksdagen då tog innebar i korthet att regeringen skulle återkomma med förslag för att förbättra svensk sjöfarts konkurrensmöjligheter. Regeringen har därefter återkommit med ett halvhjärtat förslag. Det är emellertid inte detta vi diskuterar i dag. Beslut i detta ärende kommer i stället att tas i slutet av maj. Det betänkande som vi i dag har att behandla gäller dels den del av regeringens budgetproposition som behandlar sjöfarten, dels några förslag i den samtidigt framlagda trafikpolitiska propositionen, dels ett antal motioner i samband med dessa båda propositioner. Sjöfartsverkets betalningsansvar och finansiering har successivt ändrats under senare år. Principen har blivit mer av affärsmässighet och marknadsanpassning. Detta är positivt och ligger väl i linje med vad vi moderater under flera år har föreslagit. Som en följd av detta ombildades sjöfartsverket den 1 juli 1987 till affärsverk. Därmed disponerar verket fritt över intäkter och ersättningar. En konsekvens av övergången till affärsverksform är dels att sjöfartsverket skall presentera rullande treårsplaner, dels att verket får en avkastningsränta som för närvarande uppgår till 11 96. Till dagens betänkande finns fogade fyra reservationer från oss moderater. Reservation nr 2 gäller vissa bemanningsfrågor. I dagens läge borde det vara naturligt att söka minska de svenska rederiernas driftskostnader. I andra sjöfartsländer försöker man uppnå detta genom att bl.a. minska fartygsbesättningarna. Försiktigt tillämpat borde detta vara en möjlighet också för oss i Sverige. I reservation nr 7 motsätter vi oss en obligatorisk registrering av bl.a. fritidsbåtar. Vi var från början ensamma om ett sådant motionsyrkande men är tacksamma för att folkpartiet anslutit sig till vår reservation. Därigenom kan det bli möjligt att så småningom uppnå en majoritet för att avskaffa detta obligatorium. fritidsbåtsregistret är det senaste utslaget av storebrorsmentaliteten i Sverige, vilket också har påvisats vid ett flertal tillfällen i debatten. Ett mer lysande exempel på en onödig byråkrati får man förmodligen leta länge efter. Med allra största sannolikhet kommer förslaget också att visa sig kosta mer än vad det smakar. Den administration och den byråkrati som är en förutsättning för registret får vi inte gratis. Regeringen brukar hävda att det inte rör sig om en båtskatt utan om en = Prot. 1987/88:110 avgift. Detta är synnerligen diskutabelt, eftersom den enskilde båtägaren 28 april 1988 inte får någon motprestation. Därmed torde det närmast vara en skatt som det är utomordentligt lätt att vid olika tillfällen höja. Statsrådet Lönnqvist, som egentligen är tillsatt för att göra vår fritid angenäm, är uppenbarligen inte här i kväll. Låt mig då få fråga majoritetens talesman: Kan regeringen garantera att den s.k. registreringsavgiften inte höjs? Det hette ju så sent som i går att den s.k. skattebasen måste breddas. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 7, fogad till betänkandet. I reservation 11 för vi fram en synpunkt som vi anser vara principiellt viktig: Svenskt näringsliv, i detta fall svenska rederier, skall inte stödjas med direkta subventioner. Hur vi från moderat håll vill ge rederierna möjlighet att överleva i den allt hårdare internationella konkurrensen har vi dels fört fram i reservationer till detta betänkande, dels utvecklat inför det sjöfartspolitiska betänkande som skall behandlas i kammaren om en dryg månad. Jag ber, herr talman, mot bakgrund av detta att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 7 och 11, fogade till betänkandet.